Herr talman! I lagutskottets betänkande 36 behandlas, som vi har hört, regeringens förslag till en prisinformationslag. Lagen innebär att en näringsidkare är skyldig att lämna uppgift om pris i samband med marknadsföringen av sina varor och även sina tjänster. Lagförslaget innebär exempelvis att prisinformation skall finnas i annonser, i skyltfönster och inne i butiker. Priset skall anges korrekt och tydligt. Jämförpriser skall också sättas ut. I en butik skall prisinformationen anges på varan eller i dess omedelbara närhet. För dagligvaror i självbetjäningsbutiker är märkning med prislappar direkt på varan eller på förpackningen huvudregeln. Undantag får bara förekomma om det finns praktiska hinder för denna märkning eller om prisinformationssystemet är så utformat att det finns möjligheter för konsumenten att på ett enkelt sätt dels beräkna den sammanlagda kostnaden för varorna innan man passerar kassan, dels kontrollera att det pris som tas ut stämmer överens med prisangivelsen på varan. Den nya prisinformationslagen omfattar också när en näringsidkare marknadsför tjänster, t.ex. frisörer och kemtvättar. Prisinformationen skall lämnas lätt tillgänglig på eller i omedelbar anslutning till den plats där näringsidkaren har sin rörelse. Prisinformationslagen är enligt socialdemokraternas mening ett stort fall framåt när det gäller att ge konsumenterna bättre möjligheter att välja varor och tjänster genom att de kan ta ställning till både kvalitet och pris. Lagen ger konsumenten möjlighet att kunna jämföra olika näringsidkares utbud på ett bättre och mer överskådligt sätt. Den här lagen kommer att öka konsumenternas prismedvetande, men den kommer också att spara tid åt konsumenterna -- det är inte minst viktigt -- genom att det alltid skall finnas lättillgänglig prisinformation att få. Lagen kommer också att betyda att hushållen på ett bättre sätt kan planera och utnyttja sina ekonomiska resurser. Ulla Orring sade att hon tror på konsumenterna. Ja, det gör också vi socialdemokrater. Vi tror precis som Ulla Orring på konsumentens och individens förmåga och vilja att ta ansvar för hushållens ekonomi. Men vi är övertygade om att det behövs hjälp av en ordentlig prisinformation. Hultsfred, som Ulla Orring har talat väl om i andra sammanhang, tycker att en prisinformationslag är helt nödvändig. Elisabeth Persson har vältaligt redogjort för konsumenternas krav, varför jag inte skall upprepa dem. Huvudansvaret för en god prisinformation ligger hos företagen på marknaden. En bra prisinformation är i sig ett fint konkurrensmedel. Därför är det förvånande att utskottets högerallians -- folkpartiet och moderaterna -- enats i en reservation där de avstyrker regeringens förslag till prisinformationslag. Ulla Orring har både här och i en motion från den allmänna motionstiden fört fram synpunkten att konsumentverket och branschen tillsammans borde kunna dra upp riktlinjer för prismärkningen utan lagstiftning. Jag delar Ulla Orrings synpunkt att det hade varit mycket bra. Tyvärr har det dock visat sig inte fungera, och det är inte konsumentverkets fel. Som exempel kan nämnas att konsumentverket 1986 träffade en överenskommelse med dagligvaruhandeln om riktlinjer för prisinformationen. 1988 hoppade flera av handelns företrädare av överenskommelsen. De testbutiker som skulle prova alternativa prissystem har inte stärkt konsumenternas tilltro till handelns möjligheter eller kanske framför allt vilja att åstadkomma en bättre prisinformation. Konsumentverket uppfattar att förhandlingarna med näringslivet går trögt på många områden. Trots att marknadsföringslagen varit i kraft i flera år har man inte kunnat komma fram till praxis för generella tolkningar av marknadsdomstolens avgöranden. Nu får vi en komplettering till marknadsföringslagen. Genom prisinformationslagen görs ett klarläggande om vilka krav som skall ställas på prisinformationen till konsumenterna. Det här kommer att bli dyrt för konsumenterna, säger reservanterna. Man måste märka om, och det kostar. Kunderna får betala högre priser, heter det. Ja, då är vi inne på nästa budskap i betänkandet -- extrapriserna. Också dem har vi talat om tidigare i dag. Utskottet har behandlat flera motioner. I en del, de som kommer från borgerligt håll, vill man ha extrapriserna kvar. I andra motioner vill man förbjuda dem. Extrapris -- en röd lapp på varan skall ge kunden en signal om att här är det en vara som just nu, under en kort period, är billigare än vanligt i just denna butik. I flera motioner har det framhållits att det har visat sig att detta inte alltid stämmer. Oftast är extrapriset satt redan av tillverkaren, som rimligen inte kan känna till varje butiks prisnivå. Priset kan därför i vissa fall visa sig vara högre än normalpriset i en viss affär. Vissa varugrupper har, precis som Dessa styr också hushållens inköp, och det är allvarligt. Det försvårar nämligen planeringen av hushållsbudgeten och planeringen av matinköpen, också ur näringssynpunkt. Utskottet har behandlat frågan om extrapriserna, och majoriteten har sagt att det är en fråga om det åligger konkurrenskommittén att ta ställning till, eftersom den är intimt förknippad med frågan om cirkaprisernas vara eller inte vara. Kommittén är inne i slutfasen av sitt arbete, och vi kan förvänta oss ett slutbetänkande under den kommande sommaren.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 Jag tror det är moderaternas oklara marknadsföring av partiets för vanligt folk så hårda budskap men för näringslivet, medborgarnas offentliga utredningar och den nya välfärden så mjuka budskap som ger ny demokrati sitt drag. Det är kanske på moderaternas och folkpartiets bekostnad som det partiet går framåt. Vi kan se de dalande siffrorna för högeralliansen. Den nya starten kom av sig.
Herr talman! Vad gäller socialdemokraternas framgång i den politiska opinionen tror jag att Inger Hestvik nog sitter i glashus jämfört med vad moderaterna gör. Våra siffror ligger vida över vårt senaste valresultat. Det vore synd att påstå att samma situation gäller för socialdemokraterna. Den som gräver en grop -- Ja, det är lätt att falla i. Inger Hestvik påstår att vi för fram ett hårt budskap. Men det är ju vi som vill hålla nere priserna och ni socialdemokrater som vill höja dem. Inger Hestvik gör en felaktig beskrivning av verkligheten. Inger Hestvik frågar vidare varför moderaterna och folkpartiet har enats i en reservation, något som hon tydligen inte kan förstå. Jag skall ge henne ett alldeles rakt besked. Det är för att socialdemokraterna inte i onödan skall kunna höja priserna på matvaror. Innan jag gick till denna debatt talade jag med en ensamstående mamma som arbetar här i huset i närheten av mitt rum. Hon handlar i en affär med hyllkantsmärkning, och det är hon nöjd med. Jag vet från våra diskussioner att hon måste vända på varje krona. Varför skall hon behöva betala Inger Varför kan inte ni handla i olika affärer? Denna ensamstående mamma har betydligt sämre ekonomi än Inger Hestvik. Jag kan inte förstå varför hennes prisnivå skall behöva höjas till följd av denna politiska välvilja som slår så snett. Nej, jag säger som Michael Adielson skriver i en artikel i Dagens Industri: Om våra beslutsfattare praktiserade en dag på butiksgolvet i en av landets många storbutiker, så blev det säkerligen slut på allt tal om prislappar.
Får jag erinra ledamöterna om att vi nu diskuterar lagutskottets betänkande om prisinformation.
Herr talman! Även jag anser att vi skall diskutera den sakfråga vi behandlar, nämligen frågan om prisinformationen och den föreslagna lagen. Jag uppfattar det som att det är en säkerhetslag för de fall den kan behöva användas. Det är något av en säkerhetsventil för att tillse att varornas priser anges. Erkänn, Inger Hestvik, att det är en mycket svag lagstiftningstext som är framlagd! Det finns så många om och men och så många undantag samt en uppdelning av vad som skall gälla i olika butiker. Jag förstår att handelsanställda och berörda konsumenter känner bävan inför tanken att behöva leva under en sådan lagstiftning. Jag tycker faktiskt att vi i lagutskottet skall säga nej till den. Den behövs inte. Prisinformation kommer ändå att ges. Inger Hestvik säger att socialdemokraterna i och med denna lag tar hänsyn till både kvalitet och pris. Det är priset som ni tar ställning till, och det vill ni höja på matvaror. Varje vara blir 30 öre dyrare genom en artikelprismärkning. Såsom konsument har jag under den period som vi har arbetat med lagförslaget frågat vad de handelsanställda säger om det. De tycker inte alls att det är ett bra förslag -- tvärtom. Men förbundet, kollektivet, säger naturligtvis att vi skall ha en prisinformationslag. Man anser att man därmed tillgodoser de behov av ytterligare regleringar som man vill ha. Nej, Inger Hestvik, det här förslaget -- om det genomförs -- kommer att höja prisnivån. Det är fråga om ytterligare ett beslut i raden av politiskt fattade beslut med avgifter och kostnadskrävande regleringar. Vi i folkpartiet liberalerna hoppas att inga fler sådana regleringar skall införas i vårt land. Vi anser att det här är en fråga mellan handeln och konsumenterna. Jag vill framhålla att man här kan arbeta med riktlinjer mellan handeln och konsumentverket. Det är en både bra och framkomlig väg.
Herr talman! Ulla Orring och jag talar tydligen med olika sorters människor. De handelsanställda som jag har talat med efterlyser faktiskt en prisinformationslag. Däremot är de mycket negativt inställda till de ommärkningar som de är tvingade att göra till följd av extrapriser. Jag tror inte att varorna blir dyrare bara därför att de förses med prisuppgifter. Som konsument ges man ju möjlighet att välja mellan olika varor. Genom märkningen får man reda på både innehåll och pris. Jag konstaterar att folkpartiet och moderaterna är ensamma om att ställa upp på handelns krav när det gäller prismärkningen. Här får konsumentkraven faktiskt ge vika. I vanliga fall talar dessa två partiers företrädare varmt för marknaden och för att efterfrågan skall styra utvecklingen. Men nu frågar faktiskt konsumenterna efter en bättre prismärkning, men då gäller tydligen inte teorin längre. Den gäller bara när det kan ge litet extra klirr i kassan. Charlotte Cederschiöld talade om kostnaden för prismärkningen. Vi skulle få dyrare varor på grund av den. Jag skulle kunna förstå handelns, moderaternas och folkpartiets syn på denna kostnad för prismärkningen om man hade haft samma syn när det gäller extraprissystemet. Där har man råd att både märka och märka om. Men sanningen om extrapriserna är väl att det inte är fråga om extrapriser utan ett sätt att producera, leverera och sälja en stor mängd varor av samma sort på en kort tidsrymd. Det är ett sätt för industrin att fungera och inte ett sätt att ge konsumenterna billiga varor. Det är också ett sätt att locka kunderna till just min butik, om jag nu är affärsman. Sedan gäller nog tesen om gungorna och karusellen. Det jag förlorar på de finska pinnarna den här veckan tar jag igen på konjakskransarna nästa vecka eller tvärtom. Men detta, mina vänner, behöver vi inte ta ställning till här i dag. Konkurrenskommittén skall komma med ett förslag, och då kan vi ta upp debatten om extrapriser.
Herr talman! Inger Hestvik har inte förstått grundprincipen med extrapriser. Kunden kan nämligen gå till en annan affär i de flesta fall och handla varor på ett annat ställe. På det sättet får kunden en lägre prisnivå genom denna möjlighet att handla på olika ställen. I moderata samlingspartiet brukar vi kalla det för valfrihet. Det förhåller sig inte så att vi slår vakt om handelns krav. Vi slår vakt om konsumentens krav. Det är därför vi vill ha konkurrens, för det gynnar konsumenterna. Det är självklart att ert förslag leder till kostnadshöjningar. Det säger ni själva tydligt och klart i betänkandet, och otvetydigt blir det kostnadshöjningar med ert förslag i de affärer som uppenbarligen måste ha dubbel prismärkning. Det framgår klart att det kommer att bli onödigtvis dyrt och ineffektivt. Om nu inte Inger Hestvik vill lyssna på mig undrar jag om hon kunde lyssna på Turid Ström, som i alla fall är en socialdemokrat som kan någonting om konsumentfrågor. Hon har skrivit under ett papper här där hon säger att detta är ett lagförslag som, utan att ens översiktligt bedöma kostnaderna på lång och kort sikt, leder till höjda kostnader. Hon säger att det inte finns ordentlig analys presenterad vad gäller kostnaderna för artikelprismärkningen, utan man bara drar på konsumenterna den här kostnaden. Hon tar nogsamt upp att man inte har tagit hänsyn till kritiken. Och så avslutar hon med att vinsterna för konsumenterna av de tänkbara fördelar som ett bibehållande av artikelprismärkningen av ca 40 % av varorna skulle innebära inte på långt när uppvägs av de nackdelar som detta skulle kunna innebära för en majoritet av konsumenterna genom att det motverkar kostnadssänkningar och effektivitetsförbättringar på både kort och lång sikt. Detta är refererat direkt ur KFs remissvar -- KF brukar Inger Hestvik annars tycka står upp för konsumenterna. Kan man sopa ert förslag mer under mattan?
Herr talman! I samband med att vi behandlade denna fråga i lagutskottet hamnade en motion på vårt bord som sedan kom att remitteras till näringsutskottet. Det var en av de socialdemokratiska ledamöterna här i kammaren som hade tagit upp frågan om arbetsskador i samband med införandet av denna lagstiftning om prisinformation. Han ömmade för de handelsanställda. Detta är fakta, Inger Hestvik. Det kollektiva förbundet vill ha en prisinformationslag, men de enskilda handelsanställda ställer sig frågande. Jag slår fast än en gång att detta lagförslag har en prishöjande effekt. Det är en ny reglering. Vi får en lagstiftning med gummiparagrafer, eftersom man inte vet hur den skall tolkas. I vilka butiker skall denna prismärkning ske? Det framgår inte av propositionen eller betänkandet. Jag tycker fortfarande att detta är ett utslag av socialdemokraternas klåfingrighet. Vi behöver inte denna lagstiftning.
Herr talman! Charlotte Cederschiöld talar om konsumenternas valfrihet, och vad hon säger är alldeles riktigt. Man har gått ut och frågat konsumenterna vad de vill ha, och de vill ha en ordentlig prisinformation, en prislapp på varan, även om detta skulle kosta en krona mer på varje hundralapp. Då tycker jag att vi får lyssna på vad människor vill ha och inte bara bestämma att de får lov att finna sig i hyllkantsmarkeringen eller att de får nöja sig med kassakvittot och sedan gå hem och titta om det är rätt. När man kommer hem kanske man inte vet vilken av ananasburkarna det gäller om man har tagit två olika sorter som kostar olika. Turid Ström talar om att det blir höjda priser. Ingen har stuckit under stol med att detta kostar. Men jag tycker att vi måste vara mycket ärliga här, både Ulla Extraprissystemet kostar minst lika mycket och ger de handelsanställda lika mycket skador på grund av ommärkningen. Varför talar vi då inte om de sakerna också? Jag tycker det är allvarligt om man får skador som handelsanställd. Jag tycker att man måste klara av detta på något sätt. Det är väl inte för mycket begärt att några tekniker skall ta tag i detta och förse de handelsanställda med någon ny teknik så att de kan slippa dessa skador. Det borde inte vara omöjligt. Men här diskuterar vi faktiskt prisinformationen. Visst kan man tolka lagen olika. Eftersom Ulla Orring så gärna vill att konsumentverket skall göra upp riktlinjer för hur hela prisinformationen skall gå till, hand i hand med branschen, bör hon väl vara med på att vi ber konsumentverket hjälpa oss med tolkningen av lagförslagen om vi tycker de är otydliga, så att det blir till nytta för konsumenten. Jag tycker ändå att man inte får bortse ifrån att extraprissortimentet är väldigt stort. Charlotte Cederschiöld talade just om detta. Vi hade en hearing här med näringen och fick uppgiften att 25-- 30 % av sortimentet brukar extraprismärkas i en dagligvarubutik. Det är en förvånansvärt stor del. Jag frågade särskilt om procentsatsen gällde hela sortimentet eller bara den tredjedel man måste märka enligt de lagar vi har. Men den syftade på hela sortimentet. Det betyder att volymen på de varor som extraprismärks är nästan lika stor som volymen på de varor som enligt den nya lagen omfattas av prismärkningsskyldighet. Här har man alltså inga betänkligheter inför arbetet med extraprismärkning på varan. Då talar man inte alls om arbetsmiljön för de anställda. Cederschiöld anhållit att till protokollet få antecknat att hon inte ägde rätt till ytterligare replik.

Herr talman! Jag tycker Charlotte Cederschiöld också skulle ha tittat på vad konsumenterna svarat på frågan de fick: Vill du ha prislapp på varan eller inte? 82 % svarade att de vill ha prislapp, även om det kostar en krona mer per hundralapp. Det tar man igen genom att kunna planera sina inköp bättre.
Herr talman! Det finns inget tillförlitligt underlag bakom era siffror att det kostar en krona mer. Allt underlag visar att det är felaktigt och alldeles för lågt räknat. Man får faktiskt ut mer än fem varor på en hundralapp, och då håller inte grunden för ert resonemang. Det framkommer av de allra flesta remissvar, framför allt från dem som har sakkunskap på området.

Herr talman! Kommunernas insatser för konsumentpolitiken är av avgörande betydelse för att konsumenterna skall få det stöd, den hjälp och den information som de är i behov av och har rätt till. Eftersom det är på den lokala och kommunala nivån som konsumentproblem lättast kan fångas upp, är det synnerligen allvarligt att kommunernas verksamhet inom detta område nu begränsas av kommunalekonomiska skäl. Uppbyggnaden av den kommunala konsumentverksamheten ledde till att de allra flesta kommunerna byggde upp en sådan med en särskild konsumentnämnd som ansvarig i flertalet kommuner. De nu pågående begränsningarna kan medföra att de konsumenter som bäst behöver stöd och hjälp blir lidande, vilket särskilt i tider av ekonomisk åtstramning i övrigt kan leda till kännbara ekonomiska problem för dessa familjer och därav uppkommande ökat behov av socialtjänstens stöd. En grupp som det är särskilt viktigt för konsumentvägledare att nå är ungdomen, så att vikten av att kritiskt granska och noga överväga förutsättningarna innan man gör -- åtminstone kostbarare -- inköp grundläggs hos dem. Mot bakgrund av de risker som begränsningarna av kommunernas verksamhet inom detta område innebar, tog vi från centerpartiets sida upp dessa problem i vår konsumentpolitiska kommittémotion under årets allmänna motionstid. Utvecklingen jämte olika motioner som väcktes i januari ledde till att regeringen i april överlämnade en skrivelse till riksdagen om den lokala konsumentverksamheten, vilken nu behandlas i föreliggande betänkande från lagutskottet. Eftersom vi från centerpartiets sida i vårt budgetalternativ inte har anvisat ökade medel för stöd till kommunernas konsumentpolitiska verksamhet, får vi i det korta perspektivet nöja oss med de åtgärder som regeringen redovisar eller aviserar i skrivelsen till riksdagen. Vår motion liksom övriga motioner med krav på allmänna tillkännagivanden till regeringen om vikten av stöd till den kommunala konsumentverksamheten anses av ett enigt lagutskott tillgodosedda med vad som anförts i skrivelsen och vad utskottet har anfört. I vissa andra frågor har vi dock stannat för olika lösningar. För centerpartiets del gäller det ställningstagande som lett till reservationer med anledning av motioner väckta dels av Stina Gustavsson, dels av I den förstnämnda motionen framhålls bl.a. att budgetrådgivning och skuldsanering blivit allt viktigare i den lokala konsumentverksamheten och att uppenbara risker föreligger för att denna del av verksamheten inte blir tillräcklig. Vi har följt upp motionen i reservation 2. Vi räknar med att det kommer att ställas alldeles speciellt stora krav på rådgivning på grund av exempelvis skattereformen, den nya ordningen för bostadsfinansieringen och de återhållna lönekraven. Vi betonar mot denna bakgrund vikten av att tillräckligt mycket satsas på denna del av rådgivningen samt vikten av förbättrat samarbete mellan den lokala konsumentverksamheten och socialtjänsten. I samma motion tas även frågan om hushållningssällskapens konsumentupplysningsarbete upp. Sällskapen skulle kunna arbeta i betydligt större utsträckning med dessa frågor och vara ett värdefullt komplement till den kommunala verksamheten. Eftersom länsstyrelsernas hemkonsulenter mot centerpartiets vilja avskaffades för några år sedan och med hänsyn till begränsningarna i kommunernas verksamhet, är det speciellt viktigt att staten medverkar till att hushållningssällskapens förutsättningar utnyttjas bättre och att de därför får del av det ekonomiska stöd som ställs till förfogande för konsumentorganisationer. Detta är synpunkter och krav som vi tar upp i reservation 6. Vår tredje reservation, nr 4, grundar sig på den andra centermotionen och gäller kost och hälsa. Livsmedel är en stor utgiftspost för alla familjer, och livsmedlen och val av nyttiga sådana är avgörande för hälsotillståndet. Trots detta har den kommunala konsumentverksamheten inte till uppgift att ta sig an detta ämnesområde. Mot bakgrund härav och av den proposition om vissa hälsofrågor som lagts fram under våren framstår det för oss inom centerpartiet som naturligt att frågor om hälsa och kost borde ingå som en del i kommande folkhälsoarbete och kunskapsspridning, som bl.a. skall ske genom kommunerna. Det finns därför starka skäl att närmare utreda frågan om en bättre konsumentrådgivning och utbildning i kost och hälsofrågor. I reservation 4 yrkar vi på ett tillkännagivande till regeringen. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till denna reservation. Herr talman! Detta anförande är mitt sista -- i varje fall gällande lagutskottsfrågor -- efter 21 år i riksdagen. Jag har under huvuddelen av denna tid varit ledamot av lagutskottet, varför en stor del av mina debattinlägg gällt just lagutskottets ärenden, men jag har även debatterat många andra frågor. Jag vill nu rikta ett tack till alla dem som jag har haft debatter med, och då särskilt mina kolleger i lagutskottet, vilka jag alla uppskattar mycket och känner stor tacksamhet mot och upplevt som fina kamarater. Vi har varit goda vänner oberoende av om vi har haft samma eller skilda uppfattningar i frågorna. Jag hoppas att detta skall prägla utskottet, kammardebatterna och riksdagsarbetet även i framtiden. Jag vill även framföra en förhoppning, som jag tror kan ha betydelse för att öka tilltron till partierna och deras företrädare, nämligen att vi skall bedöma frågor och förslag utifrån sakliga synpunkter oberoende av vilken eller vilka som är förslagsställare.

Herr talman! Detta ärende, som alltså gäller den lokala konsumentverksamheten, kan tjäna som exempel på hur ett minoritetsparti kan påverka politiken utan att för den skull få ta äran åt sig för det och kunna visa upp resultat för sina väljare. Ett minoritetsparti kommer alltså med ett förslag, som avvisas av riksdagen men som senare ändå förverkligas genom att majoritetspartiet gör delar av förslaget till sitt. Sedan får vi kanske debattera här med regeringspartiets representanter om huruvida vi verkligen har haft ett inflytande eller inte. Efter avslutad replikomgång kan vi kanske diskutera vad som kom först. Var det hönan eller ägget? Under den allmänna motionstiden väckte vi i miljöpartiet en motion om konsumentpolitiken. I denna motion har vi bl.a. gett uttryck för vår oro över att flera kommuner har skurit ned sin konsumentverksamhet; detta som ett led i den allmänna strävan att göra besparingar. Vi föreslog extra anslag till konsumentverket -- det var vad som var aktuellt vid det tillfället -- som stöd för extra insatser riktade till kommunerna för att de ansvariga där skulle få klart för sig att det inte bara är den enskilde konsumenten som tjänar på en bra konsumentvägledning. Också kommunen kan på det sättet göra besparingar. Vi sade att konsumentkontorets budgetrådgivning måste förbättras. Därigenom skulle det snabbt kunna bli lägre socialhjälpskostnader för kommunen. Vi föreslog också att information om miljöaspekter och förpackningar skulle spridas -- något som resulterar i en minskad sopmängd, och detta i sin tur gör att det blir lägre kostnader för hanteringen av sopor och avfall. Det är alltså inte bara fråga om kvantiteten, utan det är också fråga om kvaliteten. Det blir ju lättare att ta hand om avfallet om detta inte innehåller så många gifter och skadliga ämnen. Regeringens skrivelse, som vi behandlar i dag och som gäller den lokala konsumentverksamheten, presenterades dagen innan vår motion avslogs av riksdagen. Vi är alltså i huvudsak nöjda med den aktuella satsningen på att hjälpa kommunerna när det gäller att utveckla formerna för den kommunala konsumentverksamheten. Förköpsrådgivning är bra, och det är bra att man satsar på att lösa konsumenttvister samt på marknadsbevakning. Det är bra med stöd till ungdomsprojekt. Det är naturligtvis också bra att man vill få en satsning på budget och skuldrådgivning. Det är just detta vi föreslår i vår motion. Regeringen vill alltså prioritera en rad verksamheter i det stöd som erbjuds kommunerna. Många av dessa verksamheter satsar kommuner och konsumentverket på redan i dag. Vad jag är rädd för i detta sammanhang är att man flyttar över ytterligare resurser till just dessa områden. Jag saknar stödet till miljö och energirådgivning. I dag arbetar bara en tredjedel av landets kommuner med miljöaspekterna på konsumtionen genom sina konsumentvägledare. I kommuner där man ger sådan rådgivning har det visat sig att det även på kort sikt minskar kostnaderna förutom vinsterna för miljön. Jag är ganska förvånad och besviken över att alla de partier som gärna kallar sig miljöpartier inte vill stödja vårt förslag att även miljö och energirådgivning skulle ingå bland de prioriterade områden som kommunerna skulle få hjälp med. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till reservation 3. När det gäller insatserna för marknadsbevakning föreslås bl.a. att kommunernas konsumentsekreterare också skall utbilda företagen för att öka deras kunskap om de regler som gäller till skydd för konsumenten samt stimulera företagen till egenåtgärder. Jag har hört kritik mot detta förslag från kommunalt konsumentvägledarhåll. Man anser att detta kan leda till oklarhet om vilka intressen som konsumentsekreterarna egentligen företräder. Man tycker att det är viktigt att hålla isär handelns och konsumenternas intressen. Dessutom är det tveksamt om kommunala och statliga resurser skall användas till utbildning av företagens personal. Den borde företagen själva kunna stå för. Även detta bör ges regeringen till känna, vilket vi föreslår i reservation 5. Sedan, herr talman, vill jag ta upp reservation 7, som grundar sig på en enskild miljöpartimotion K79, vari presenteras ett intressant förslag om att man skall förbättra konsumentinformationen genom att utnyttja den utomordentliga genomslagskraft som TV-mediet har.

Jag vill slutligen göra såsom Elisabeth Persson och tacka Martin Olsson för dessa tre år. Det har varit mycket värdefullt att Martin Olsson har funnits med i utskottet. Han har varit vänlig och hjälpsam. När jag kom till riksdagen och utskottet efter valet 1988, var det många gånger svårt att hitta rätt bland turerna. Martin har alltid ställt upp och hjälpt till. Utskottsarbetet har blivit mycket lättare tack vare Martin. Jag vill tacka honom för detta.

Herr talman! I detta betänkande behandlar utskottet en skrivelse från regeringen om den lokala konsumentverksamheten. I skrivelsen redovisas bl.a. de åtgärder som regeringen har vidtagit och avser att vidta. Åtgärderna syftar till att öka kunskaperna om den kommunala konsumentverksamheten och dess effekter samt utveckla formerna för en effektivare kommunal konsumentverksamhet. Åtgärderna har också till syfte att stärka frivilliga organisationers möjligheter att lokalt arbeta med konsumentfrågor samt att effektivisera det statliga stödet till den lokala konsumentverksamheten. Vad som har anförts i skrivelsen föranleder inga erinringar från utskottets sida. Samtliga motionsyrkanden avstyrks. Till betänkandet har fogats sju reservationer och ett särskilt yttrande. Utskottet delar regeringens uppfattning att den lokala konsumentverksamheten måste få ett ökat stöd. En stark lokal förankring är nödvändig, om konsumentpolitiken skall bli framgångsrik. Mot bakgrund av att några kommuner har lagt ned eller beslutat att lägga ned sin konsumentverksamhet framhålls i skrivelsen att det är dokumenterat att konsumentverksamhet kan spara pengar genom bl.a. minskade socialbidragskostnader. Jag vill instämma i vad Elisabeth Persson sade om vikten av denna verksamhet och av att den redovisas på ett riktigt sätt. Regeringen framhåller vidare att den lokala konsumentverksamheten skulle kunna effektiviseras genom att i högre grad prioritera budgetrådgivning, varuförsörjning, tvistlösning, marknadsbevakning och utbildning men också kontakter med skolan. I skrivelsen påpekas också att det är mycket viktigt att ungdomarnas roll uppmärksammas, bl.a. mot bakgrund av att skuldsättningen bland ungdomar har ökat oroväckande under de senaste tio åren. Regeringen och utskottet vill inte detaljstyra kommunernas verksamhet och är därför övertygade om att konsumentverksamheten bör vara frivillig för kommunerna även framöver. För att stödja och utveckla verksamheten initierar regeringen ett antal konkreta åtgärer: -- Sammanlagt 6 milj.kr. avsätts under tre år för lokala projekt, som skall stärka ungdomarna i rollen såsom konsumenter. -- Konsumentverket och socialstyrelsen skall med hjälp av pengar från spardelegationen stödja en utbyggnad av budget och skuldrådgivningen i kommunerna. Konsumentvägledarnas möjligheter att få mer vidareutbildning skall undersökas. -- Konsumentverket har fått i uppdrag att utreda möjligheterna för ett ökat samarbete mellan kommun och stat, bl.a. vad gäller marknadsbevakning. -- En speciell samrådsgrupp knyts till konsumentminister Margot Wallström. -- Det statliga stödet till konsumentverksamheten skall effektiviseras. Information om konsumentverksamhetens betydelse för människor och samhällsekonomin i dess helhet skall spridas. Under senare tid har flera kommuner lagt ned eller aviserat begränsningar av sin konsumentverksamhet. Det är oroande och strider mot såväl riksdagens som regeringens målsättning att alla kommuner skall ha konsumentverksamhet. Herr talman! Jag vill även kommentera de reservationer som har fogats till betänkandet. Till Elisabet Franzén vill jag säga att vi visst även i kväll kan diskutera vem som kom först med idéerna. Var det vissa partier? Var det miljöpartiet eller var det någon annan? Elisabet Franzén frågade mig: Vem påverkar vem? Vem kom först: hönan eller ägget? I reservation 1 föreslås att statsbidrag skall utgå till kommunerna för den kommunala konsumentverksamheten. Som framgår av regeringens skrivelse kommer nu olika former av stöd att ges till den kommunala konsumentverksamheten. Enligt utskottets mening bör resultaten av dessa åtgärder avvaktas innan man överväger huruvida ytterligare stöd bör utgå. Vi har tidigare talat om det statsfinansiella läge som råder. Därmed avstyrker utskottet reservation 1. I reservation 2 berörs budget och skuldrådgivningsfrågan. Utskottet ställer sig positivt till att budget och skuldrådgivning ges en mer framskjuten position. De hushållsekonomiska frågorna har under de senaste åren kommit att spela en allt större roll i konsumentpolitiken, och ute i kommunerna har intresset och förståelsen för budget och skuldrådgivning ökat väsentligt. Enligt utskottets mening är det angeläget att verksamheten med budget och skuldrådgivning i kommunerna prioriteras ytterligare och ges ett speciellt stöd och en speciell inriktning. Beträffande reservation 3 om miljö och energirådgivning har utskottet redan tidigare vid flera tillfällen framhållit att det måste överlåtas åt kommunerna att med utgångspunkt i de lokala betingelserna och konsumenternas önskemål själva avgöra var tyngdpunkten i konsumentverksamheten skall ligga. Det är givetvis en fördel om konsumentrådgivningen kan omfatta miljö och energiaspekter, liksom andra områden som är av betydelse för konsumenterna. Några hinder för kommunerna att satsa på sådana projket finns inte. Utskottet delar härvidlag regeringens uppfattning att det finns en risk för att alltför många och stora uppgifter leder till att verksamhetens gränser blir otydliga. Ett alltför brett arbetsfält ställer också stora krav på konsumentvägledarna. Det är därför enligt utskottets mening nödvändigt med en vissa prioriteringar. I reservation 4 tar centerpartiet upp frågor kring kost och hälsa. De frågor som berörs i reservationen faller för närvarande utanför konsumentverkets och den lokala konsumentverksamhetens arbetsområde. Information och rådgivning i spörsmål av den här typen ankommer i stället på andra myndigheter, främst då livsmedelsverket och socialstyrelsen. Enligt utskottets mening kan det inte gärna komma i fråga att konsumentrådgivningen nu skall ges vidgade arbetsuppgifter. Behovet av konsumentupplysning rörande kostfrågor får därför tillgodoses på annat sätt. Jag vill i anslutning till detta informera kammaren om att regeringen nyligen har avlämnat en proposition om vissa folkhälsofrågor till riksdagen. Där föreslår man att ett statligt folkhälsoinstitut skall inrättas den 1 januari 1992. Enligt utskottets mening får syftet med motionen och reservationen därmed anses tillgodosett. I reservation 5 från miljöpartiet anförs beträffande marknadsbevakning att arbetet med stöd till både konsumenter och företagare kan leda till oklarhet om vilka intressen som konsumentsekreterare egentligen företräder. Utskottet ansluter sig till regeringens bedömning när det gäller behovet av en ökad marknadsbevakning. Mot bakgrund av vad som tidigare har redovisats rörande syftet med marknadsbevakning kan utskottet inte finna annat än att motionen måste bygga på ett missförstånd. Några tvivel om att kommunernas företrädare i sådana här sammanhang har att ta till vara konsumenternas intressen anser vi från utskottet icke föreligga. I reservation 6 föreslås att hushållningssällskapen skall få möjlighet att utnyttja stöd. Utskottet anser inte att riksdagen nu skall göra något uttalande som innebär att en viss organisation skall prioriteras vid fördelning av det stöd som kan utgå till konsumentorganistioner. borde ersättas med konsumentupplysning, som skulle bekostas via ökade anslag på konsumentområdet. Riksdagen har nyligen tagit ställning till frågor om anslag på konsumentområdet. Enligt utskottets mening bör riksdagen inte nu göra några uttalanden om ökade anslag för eller om inriktningen av det konsumentpolitiska arbetet. Frågor av denna art bör i stället tas upp i samband med att riksdagen -- fastställer de ramar som skall gälla också på konsumentområdet. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan i lagutskottets betänkande angående den lokala konsumentverksamheten. Herr talman! Jag vill också vända mig till Martin Olsson och tacka honom för hans mycket engagerade och kunniga arbete i utskottet, som han utfört med stor kunskap och på ett gemytligt sätt. Efter Martin Olssons 21 år i riksdagen önskar jag honom god hälsa, och att han som en glad konsument får mer tid att kunna konsumera vad vi tillsammans skapar i det goda svenska folkhemmet.

Herr talman! Bengt Kronblad vill inte medverka till att det skall utgå statsbidrag till den kommunala konsumentverksamheten. Han säger att verksamheten skall stödjas på annat sätt. Då vill jag fråga: Kan Bengt Kronblad ge mig ett enda exempel på hur konsumenterna i Ödeshög blir hjälpta genom regeringens skrivelse? Jag kan berätta att i Ödeshög finns inte och har aldrig någonsin funnits lokal konsumentverksamhet. Norrut ligger Vadstena kommun, där man bedriver konsumentverksamhet tre timmar varje helgfri onsdag. Österut ligger Boxholms kommun. Där finns inte någon lokal konsumentverksamhet, så den kommunen går det inte heller att samarbeta med. Det lönar sig inte att vidareutbilda några lokala konsumentvägledare, eftersom det inte finns några sådana. Det finns ingen verksamhet att effektivisera. Vidare finns det inte några budgetrådgivningsexperter att vidareutbilda eller någon sådan verksamhet att utveckla. Hjälp mig! Ge mig ett exempel på att regeringens skrivelse kommer att betyda någonting för konsumenterna i
Herr talman! Bengt Kronblad tog upp debatten om vilket som kom förts, hönan eller ägget. Han undrade varför jag uteslöt tuppen i sammanhanget. Det behövs ingen tupp för att hönan skall kunna lägga ägg, bara om det skall gå att driva fram kycklingar ur äggen. Jag avstår från att dra vidare paralleller till det ärende som vi nu behandlar. Kronblad att den bygger på ett missförstånd. Det råder inga tvivel om att konsumentsekreterarna skall företräda konsumenternas intressen. Vi är fullt medvetna om att det är det som är avsikten. Samtidigt har vi från konsumentsekreterarhåll hört att det kan uppstå lojalitetskonflikter i och med att man sprider sina insatser till att omfatta även företagen. Resurser från kommuner och stat kommer att gå till information på företagen, trots att företagen själva borde kunna stå för kostnaderna. Det handlar om innantill läsning. I vår reservation 7 om konsumentupplysning i TV säger vi inte att reklamen skall ersättas med konsumentrådgivning, utan att den skall kunna utgöra en motvikt till den kommersiella reklamen. Vi avslutar reservationen med att det får ankomma på regeringen att i samband med nästa års budgetproposition närmare ange förslag till medelsanvisning för en utvidgad konsumentupplysning i enlighet med det som anförs i reservationen. Det är ungefär detsamma som Bengt Kronblad sade. Jag skall fundera till nästa replikomgång om jag skall yrka bifall till reservationen. Jag kan kanske få Bengt Kronblads stöd för den efter det att han har läst rätt innantill.
Herr talman! Elisabeth Persson frågade vad man skall göra med Ödeshög. Det är allvarligt när man i olika kommuner inte tar ansvar för kommunens invånare. När det gäller det beslut som riksdagen har fattat och som regeringen har lagt fast som målsättning vill jag återigen upprepa att det är mycket oroande -- och det strider också emot målsättningen att alla kommuner skall ha konsumentverksamhet -- om man inte utvecklar sådan verksamhet i t.ex. Ödeshög. Jag vet att det finns fler kommuner som inte har någon konsumentvägledning. Därför är det viktigt att vi i det politiska arbetet driver dessa frågor på den nivå som är fastställd. Det pågår ju en diskussion om den politiska kompetensen och om var besluten skall fattas. Vi har i riksdagen sagt att det är de kommunala politiska instanserna som skall ansvara för den delen av besluten men att ramarna och riktlinjerna fastställs i riksdagen. Därför är det viktigt att vi också i vårt politiska arbete på kommunalt plan engagerar oss i det här arbetet. Skulle det bli så att de mål som riksdagen har fastställt inte kan förverkligas borde vi, precis som Elisabeth Persson tidigare var inne på, via riksdagens revisorer se över var det brister och på vilket sätt man skall kunna få en bättre uppföljning av de intentioner som vi uttalat i det beslut som vi har fattat. Till Elisabet Franzén: Det kan vara mycket intressant att använda sig av medierna för konsumentinformation i konsumentfrågor. Sådan informationsverksamhet bedrivs en hel del via TV. Jag för min del har inte någonting emot att man använder sig av medierna för konsumentinformation. Det är viktigt att detta kan utvecklas men kanske inte riktigt med just sådan uppläggning som Elisabet Franzén tidigare redovisade.
Herr talman! Så länge denna verksamhet är frivillig hjälper ingen revision eller utvärdering. Tyvärr är det så. Först när verksamheten blir obligatorisk eller kopplas till något slags morot, nämligen ekonomiska incitament så att man får statsbidrag, tror jag att vi kan nå målen. Men hur det går med frivillig verksamhet att förverkliga de i och för sig utmärkta konsumentpolitiska mål som vi har fastställt i riksdagen begriper jag inte. Det är ett växande problem egentligen att riksdagen talar om för kommunerna hur de skall göra, men vi sätter ingen kraft bakom det hela. Vi gör inte verksamheten obligatorisk, och vi stöder den inte ekonomiskt utan bara talar om vad som bör göras. Det blir då som det blir. Jag tycker att det är väldigt otillfredsställande. Jag tycker att det skulle vara bra att från Bengt Kronblad här få höra att han tycker att den här verksamheten måste få ekonomiskt stöd, även om jag naturligtvis förstår att Bengt Kronblad också måste säga att det just nu inte finns pengar. Men något slags principdeklaration eller förklaring om att verksamheten måste stödjas är viktig. Vi måste ta vårt ansvar och värna om denna verksamhet.
Herr talman! Jag sade tidigare att jag ansåg det viktigt att vi har konsumentpolitisk verksamhet ute i kommunerna. Jag citerade ur det riksdagsbeslut som vi har fattat. Den samrådsgrupp som är knuten till ministern har också till uppgift att arbeta med dessa frågor och se på vilket sätt utvecklingen sker. Jag kan personligen direkt säga att skulle inte konsumentverksamheten byggas ut i den utsträckning som vi i riksdagen har intentioner för, måste vi givetvis ompröva dessa frågor. Självfallet är det här en kommunalpolitisk angelägenhet. Elisabeth Persson och jag har många gånger varit överens om att man i den politiska beslutsprocessen skall lägga beslut, som berör människorna så nära som konsumentpolitiken gör, så nära de berörda som möjligt. Därför är det viktigt att vi politiker också inom kommunalpolitiken driver dessa frågor för att få det skyddsnät som vi tydligen alla är överens om under detta riksdagens kvällsplenum, dvs. en aktiv konsumentpolitik också i Ödeshög.

Herr talman! Den kommunala konsumentverksamheten är ett frivilligt åtagande för kommunerna enligt 1986 års beslut. Detta bör enligt vår uppfattning inte ändras. Kommunerna bör även fortsättningsvis själva kunna besluta i dessa frågor. Vi avvisar statlig inblandning, såsom har föreslagits i flera motioner som följer detta betänkande. Varje enskild kommun avgör bäst om och i så fall hur och i vilken utsträckning den kommunala konsumentverksamheten skall bedrivas. Om inte kommunen i fråga är övertygad om värdet av verksamheten, kan verksamheten inte bli särskilt framgångsrik. Detta är vår utgångspunkt när olika krav på den kommunala konsumentverksamheten framförs. Eftersom området ligger under kommunernas beslutandeområde enligt vårt synsätt, avser vi inte att närmare ta ställning i sak i detta betänkande. Åtgärder som mer eller mindre påtvingar kommunerna att starta konsumentverksamhet stöder vi naturligtvis inte heller. Eftersom betänkandet i många avseenden är genomsyrat av ett tänkande som kontrasterar mot vårt synsätt, på grund av alla de olika uttalanden som görs i betänkandet med anledning av regeringens skrivelse och motionerna, har vi valt att i stället för att mer eller mindre skriva om betänkandet lägga fram våra principiella synpunkter i ett särskilt yttrande, där vi redogör för varför vi inte deltar i de olika ställningstagandena i detta betänkande. Liksom vad gäller vårt ställningstagande i ärendet om prisinformation vill vi inte göra sådana ingrepp i marknadsekonomin som här föreslås av olika partier i olika avseenden. Det kraftigaste detaljingreppet står att finna i en miljöpartimotion, där man t.o.m. vill att konsumentvägledarna skall styra konsumenternas val av produkter mer i detalj. Ett sådant synsätt ligger långt ifrån vad vi moderater anser att vårt land behöver för att avveckla allt grus som hällts i det marknadsekonomiska maskineriet. Vi menar att varje liten marknadskraft, varje konsument själv utan inblandning från någon, skall fritt kunna träffa sitt konsumtionsval. Enligt vår uppfattning blir det omöjligt att skapa den allvetande konsumentvägledaren, den som alltid vet bäst, en person tycks leva i en del motionärers sinnevärld. Vi tror på oberoende frivilligorganisationer på konsumentområdet. Men i det avseendet är Sverige tyvärr ett relativt outvecklat land. De organisationer som socialdemokraterna hänvisar till i dessa sammanhang skulle knappast godkännas som medlemmar i ICAs, EGs, samarbetsorganisation och logginggrupp på området. Men eftersom vi moderater anser att frågan om den lokala konsumentverksamheten även fortsättningsvis skall avgöras helt på det kommunala planet, tar vi inte ställning i frågor som gäller detaljutformning och annat inom den kommunala konsumentverksamheten. Man undrar onekligen vilka kommunala utgifter som kommunerna skall dra in på för att få utrymme för utbyggd konsumentverksamhet. Det råder som bekant kommunalskattestopp i landet. Är det äldrevården, läromedlen, stödet till handikappade eller barnomsorgen som drabbas? Grundläggande politisk hederlighet kräver att man får veta hur olika utgifter skall betalas. Herr talman! Jag har inget yrkande, eftersom moderaterna avstår från ställningstagande i de olika momenten i detta betänkande. Däremot vill även jag vända mig till Martin Olsson och tacka honom för de trevliga år som vi har haft i lagutskottet tillsammans. Martin Olsson är en glad och vänlig person. Han har alltid tid att stanna upp för en liten mänsklig stund, som det ibland kan vara litet ont om i den delvis isolerade värld som det här huset märkligt nog ibland är. Martin har en osannolik förmåga att veta vad som har beslutats i lagutskottet åratal bakåt i tiden. Jag önskar att man kunde tillägna sig den. Särskilt mycket betyder det nog när man är ny att möta en sådan som Martin i lagutskottet. Det har också omvittnats av fler än jag som var nya när den här mandatperioden började. Då är det särskilt viktigt med mänsklig värme, tror jag. Vart du än kommer, Martin, skapar du vänner omkring dig. Jag vill bara gratulera de människor som i fortsättningen kommer att få ha dig omkring sig i sina vardagsliv.

Herr talman! Jag skulle gärna vilja göra ett genmäle, men jag uppfattade inte riktigt vad Charlotte Cederschiöld sade. Jag tyckte att hon sade att det finns en miljöpartimotion, där vi vill att konsumentsekreterarna skall styra konsumenternas beteende mer i detalj. Jag var litet ouppmärksam, så jag kanske missade vissa detaljer. Jag ber Charlotte Cederschiöld att upprepa vad hon sade.
Herr talman! Jag skall inte förlänga kvällens sammanträde, men jag måste rätta till ett uttalande som jag gjorde tidigare under debatten. Jag sade till Elisabeth Persson att jag ansåg att alla här i riksdagen tycker att det är viktigt att konsumenternas situation och roll förstärks. Efter att ha lyssnat till Charlotte Cederschiöld konstaterar jag att det finns grupper i riksdagen som inte har denna uppfattning.

Herr talman! Vi skall nu behandla bostadsutskottets betänkande 15. Inledningsvis konstaterar jag med viss tillfredsställelse att socialdemokraterna har tagit steg i rätt riktning. Det händer numera inte så sällan att det sker, och det är lika tillfredsställande varje gång. När jag talar om steg i rätt riktning, så menar jag förstås steg åt moderat håll. Vi tycker det är trevligt när så sker. Men varför ta så små steg och göra så begränsade förändringar? Man tillåter nu kommunerna att ta ut avgifter för bostadsförmedling i vissa fall och för vissa tjänster. Det är visserligen bra men ändå helt otillräckligt. Varför inte ta steget fullt ut när man ändå vet att det inte dröjer särskilt länge förrän vi är överens om de ståndpunkter som vi moderater sedan länge har intagit? Det är känt att socialdemokraterna allteftersom traskar efter oss, men i detta fall är de tydligen mycket tveksamma. Det tycker jag är beklagligt. Riksdagen och kammaren måste besväras med att ta ställning till ytterligare betänkanden innan vi når fram till målet. Men det är något som vi får ta, och jag hoppas i detta fall på en god fortsättning. Det finns fortfarande en hel del saker som vi inte är överens om. I fråga om dessa har ingen sinnesförändring iakttagits från socialdemokraterna. Därför har vi moderater varit tvungna att anmäla några reservationer. I reservation 2 säger vi att det är rimligt att kommunerna själva får avgöra om bostadsförmedlingsverksamhet skall avgiftsbeläggas och på vilket sätt det skall ske. Vi anser att en registreringsavgift skall kunna tas ut för att på ett mer rättvisande sätt få en bild av de verkliga behoven av lägenheter. För närvarande är det inte sällan fråga om luftköer. Många människor resonerar så här: Vi anmäler oss väl till bostadsförmedlingen för säkerhets skull; det kostar ju inget extra. På det sättet får man en ganska lång kö som inte har något reellt innehåll. Det ställer till problem för såväl kommuner som byggherrar. Det tycker jag är synd. Med ett enklare system inom vilket avgifter tas ut skulle dessa olägenheter försvinna. Vi tycker dessutom att även andra än kommunerna skall ges möjlighet att förmedla lägenheter. En hel del statistik visar att de kommunala bostadsförmedlingarna i många fall är ganska ineffektiva. Många lägenhetsbyten och anskaffande av bostäder sker utanför förmedlingens ram. Varför inte låta denna marknad bli litet mer öppen och på det sättet få ett bättre utnyttjande av resurserna? Det kan i sammanhanget konstateras att regleringsivrarna har låst sig fast i de gamla positionerna. Därför avvisar tydligen den socialdemokratiska majoriteten våra förslag om avreglering och därmed ökad frihet. Det avspeglar sig inte minst i den kommunala anvisningsrätten. Lagen löser faktiskt inte några problem. Däremot styr den människornas boende. Jag tycker det är anmärkningsvärt att det finns lagar och regler i vårt land som bestämmer var människor skall bo resp. inte bo. Jag trodde att vi i vårt land hade nått en grad av frihet som gjorde att människor själva fick avgöra detta. Den här formen av överförmynderi och överhetsstyrande borde tas bort. Men så blir tydligen inte fallet. Det är frihetsinskränkande att ha lagen kvar. Det leder till att det blir en marknad vid sidan om -- en grå eller t.o.m. svart marknad. Det kan väl ändå inte vara meningen. Ett annat exempel på att tilltron till planering och styrande är grundmurad hos socialdemokraterna gäller bostadsförsörjningslagen. Jag tror inte att den lagen såsom den är utformad fyller något reellt syfte. Låt kommunerna själva få avgöra på vilket sätt de skall klara sin planering. Det är ofta fråga om en planering för dess egen skull. Det tillkommer inte några nya eller extra lägenheter bara därför att man har storstilade planer framtvingade genom en lagstiftning. Jag är övertygad om att kommunerna själva är kapabla att avgöra om och i så fall på vilket sätt den här typen av planering skall ske. Frivillighet är på detta område liksom på andra områden det viktigaste för att få en fungerande marknad. Denna tvingande lagstiftning måste alltså upphävas. Herr talman! Detta var en något rapsodisk genomgång av betänkandet och en del av de reservationer som vi moderater har fogat till detsamma. Åtskilliga av våra ståndpunkter är sedan gammalt kända, varför jag nöjer mig med att på detta något summariska sätt gå igenom betänkandet. Slutligen, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Det betänkande vi nu diskuterar rör de kommunala bostadsförmedlingarna. Frågan gäller om vi här i riksdagen skall ge våra förtroendevalda i kommunerna möjligheten att själva avgöra om kommunen skall få ta ut avgifter i samband med kommunal bostadsförmedling. bostadsförsörjningslagen gäller följande: ''Om det behövs för bostadsförsörjningens främjande skall kommunen anordna avgiftsfri bostadsförmedling.'' - -''Regeringen kan ålägga kommun att fullgöra skyldighet enligt första stycket''. I jordabalkens 12 kap. 65a § står: ''Ingen får ta emot, träffa avtal om eller begära ersättning av hyressökande för anvisning av bostadslägenhet för annat ändamål än fritidsändamål.'' - -''Den som uppsåtligen bryter mot första stycket döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, döms till fängelse i högst två år.'' Dessa bestämmelser har medfört att många kommuner har dragit sig för att driva bostadsförmedlingar med god service. Boverket har undersökt hur det ser ut i kommunerna. Av boverkets undersökning framgår att det är ca 110 av landets 284 kommuner som har kommunal bostadsförmedling. Utan att dra några slutsatser konstaterar jag att nettobostadskön var fem gånger längre i kommuner med kommunal bostadsförmedling än i kommuner utan kommunal bostadsförmedling. I fjol våras åkte bostadsministern runt i landet och talade om att regeringen tänkte ålägga kommunerna att inrätta bostadsförmedlingar. I ett pressmeddelande från den 17 mars 1990 uttalade sig bostadsministern på följande sätt: ''Vi behöver väl fungerande bostadsförmedlingar i våra kommuner. Det är dags att inrätta förmedlingar i de kommuner som inte har några i dag.'' Då hade tydligen bostadsministern tankar på att ålägga kommunerna att inrätta bostadsförmedlingar. Vi i centern har en helt annan uppfattning. Vi anser att kommunerna själva skall få avgöra om man vill inrätta en kommunal bostadsförmedling. Det är ju politikerna i den egna kommunen som bäst känner till vilka behov som finns. Jag kan i detta sammanhang även framhålla att av den tidigare nämnda undersökningen som boverket har gjort, framgick att av de tio största kommunerna utan kommunal bostadsförmedling hade socialdemokraterna ett stort inflytande i åtta. I den proposition som ligger till grund för det här betänkandet har bostadsministern föreslagit att registrering av bostadssökande skall vara avgiftsfri. Bland socialdemokraterna i bostadsutskottet och troligen även i riksdagsgruppen har det förekommit intensiva diskussioner om man skulle gå med på centerns förslag, dvs. att ge kommunerna ökad frihet att själva avgöra om man vill ta ut en registreringsavgift. Men man hade tydligen svårigheter att komma överens inom den socialdemokratiska gruppen. Jag tror att jag kan generalisera och påstå att de socialdemokratiska riksdagsledamöter som har primärkommunal erfarenhet och/eller primärkommunala kontakter har önskat medverka till att ge kommunerna ökad frihet. Jag kan i det här sammanhanget hänvisa till två socialdemokratiska motioner. Den ena är väckt av några socialdemokrater från Stockholm, och den andra är väckt av socialdemokratiska riksdagsledamöter med erfarenheter från en medelstor kommun. ''Stockholmsmotionen'' lyder: ''att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att kommunerna får rätt att själva bestämma om avgifter vid bostadsförmedlingarna''. I den andra socialdemokratiska motionen lyder hemställan: ''att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att kommunerna själva får avgöra hur verksamheten med kommunal bostadsförmedling skall finansieras.'' Här har jag givit två exempel på att det finns socialdemokrater, som har samma uppfattning som vi i centern, nämligen att det är kommunerna själva som skall bestämma om avgifter vid bostadsförmedlingarna. Det skall inte klåfingriga socialdemokrater här i riksdagen avgöra. Därför vill jag ställa frågan till socialdemokraternas företrädare här i debatten, Lennart Nilsson: Varför litar inte socialdemokraterna i riksdagen på kommunalpolitikerna? Varför är inte socialdemokraterna beredda att ge kommunalpolitikerna möjlighet att själva bestämma? Tror verkligen socialdemokraternas företrädare här i debatten att han bättre kan avgöra frågan än kommunalpolitikerna i den egna kommunen? Jag avvaktar med stort intresse Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 2 till detta betänkande. Jag står självfallet bakom samtliga reservationer som centern fogat till betänkandet.

Herr talman! Först vill jag konstatera att det för oss socialdemokrater är viktigt att vi har en bra bostadsförmedlingsverksamhet. Jag håller med Jan Strömdahl om att hade det bara handlat om att man skulle ta ut avgifter kunde man naturligtvis ha bestämt det på en gång. Men jag tror att det är viktigt att man i en allsidig utredning får just de frågor som Jan Strömdahl tog upp belysta -- jag delar hans uppfattning att det är viktigt att vi får en bra bostadsförmedling. Det är också ett viktigt inslag i den sociala bostadspolitik som vi står för att det finns en bra verksamhet på det här området. Ibland kan man få intrycket att bara man får till stånd något slags fri konkurrens så att man kan ta ut pengar, så löser sig alla problem. Det tror inte vi socialdemokrater på. Birger Andersson frågade mig om jag inte litade på kommunalpolitikerna. Det gör jag förvisso. Jag tror att de klarar den här verksamheten mycket bra, om de får möjligheter i form av den lagstiftning som vi här i riksdagen har bestämt: att man har en bostadsförsörjningslag och att man genom anvisningsrätten har möjligheter att anvisa bostäder. Däremot litar jag inte på Birger Anderssons tilltänkta regeringsbröder folkpartiet och moderaterna -- i det här sammanhanget kanske främst moderaterna, som ju vill avskaffa i stort sett alla de instrument som kommunerna har till sitt förfogande för att kunna bedriva en bra bostadspolitik. På tal om vem som är klåfingrig vill jag säga att jag tycker att det är viktigt att kommunerna har ett redskap till sitt förfogande, och det kan de då använda på ett riktigt och bra sätt för de boende. Ibland blir det litet löjligt när det talas om att man inte bestämmer utifrån vad de boende vill. Om vi sysslar med kommunalpolitik eller politik här i riksdagen, måste det vara vår uppgift att utifrån olika värderingar företräda människornas vilja. Men det är som om varken moderaterna eller folkpartiet litade på att deras egna kommunalpolitiker försöker uppfylla de önskemål som finns ute bland människorna. Det hjälper inte om man får något slags fri konkurrens med privata bostadsförmedlingar. Man uppfyller naturligtvis inte människornas önskemål om man inte har en politik i kommunen där man försöker tillfredsställa de önskemål som finns, en politik som väljarna har rätt att ta ställning till i samband med valet. Det är viktigt att vi får en allsidig belysning utifrån olika infallsvinklar för att kunna se till att vi får en bra bostadsförmedling. Det är möjligt att man efter en sådan utredning kommer fram till att det skall vara avgifter även för nyregistrering av bostadssökande. Men om man skall kunna bedriva en social bostadspolitik får man passa sig så att det inte blir en fri konkurrens som innebär att de som inte har råd kommer i kläm och får det ännu svårare än de har i dag att få en bostad, inte minst i storstadsregionerna. Jag yrkar bifall till bostadsutskottets hemställan och avslag på reservationerna.
Herr talman! Det är tydligt att jag tror mer på den kommunala självstyrelsen än vad Lennart Nilsson gör. Jag kan påminna Lennart Nilsson om att det t.o.m. i regeringsformens inledande paragraf talas om kommunal självstyrelse. Även i den nuvarande kommunallagen står att kommunen själv får vårda sina angelägenheter. Samtidigt kan jag hålla med Lennart Nilsson om att det finns verksamheter där den kommunala självstyrelsen inte helt kan få genomslag. Jag tänker exempelvis på den tvingande lagstiftning som vi har på skolans och socialtjänstens områden. Där är det många gånger nödvändigt med regler och lagar som vi har fattat beslut om här i riksdagen. Men det vi här diskuterar, Lennart Nilsson, gäller ett område där riksdagen i mitt tycke har begränsat kommunernas handlingsmöjligheter på ett obefogat sätt. Jag för min del litar helt och fullt på kommunalpolitikerna. Jag fick det intrycket att Lennart Nilsson inte trodde att kommunalpolitikerna skulle ta ett socialt ansvar för bostadspolitiken. Det tror faktiskt jag. Kommunalpolitikerna sitter mycket närmre dessa frågor än vad Lennart Nilsson och jag gör. Jag anser därför att det skall avgöras på den primärkommunala nivån om man vill ta ut avgift för registrering av bostadssökande. Har verkligen Lennart Nilsson så dåliga erfarenheter av de socialdemokratiska kommunalpolitikerna? Jag tror inte det. Jag har träffat många kommunalpolitiker som jag litar på helt och fullt. Vi skall ju fatta beslut om en ny kommunallag den 10 juni. Beslutet kommer att innebära att mer och mer förs över till kommunerna. Likaså får kommunernas fullmäktige möjlighet att delegera uppgifter till olika styrelser och nämnder. Jag anser att det är naturligt att en sådan här sak ligger på primärkommunal nivå. Jag trodde att även socialdemokraterna här i riksdagen hade börjat inse det lämpliga i att gå från traditionell centralstyrning till decentraliserad styrning, från detaljstyrning till styrning med hjälp av ramar. Jag har tydligen misstagit mig, när det gäller en del socialdemokrater i alla fall. Kan Lennart Nilsson förklara varför kommunerna har rätt att ta ut en avgift när man ställer sig i tomtkön, men inte när man ställer sig i bostadskön?
Herr talman! Lennart Nilssons anförande är ganska typiskt. Jag vill fästa uppmärksamheten på ett förhållande som man stöter på ganska ofta när socialdemokrater skall försvara den bestående politiken, dvs. den socialdemokratiska politiken. Det finns en påtaglig dualism i argumentationen. Å ena sidan säger socialdemokraterna att det är klart att vi måste ta till vara människornas behov och önskemål. Det vill vi alla. Men de stannar inte där, utan de säger också: Man för att vara på den säkra sidan är det lika bra att vi politiker skapar lagar och regler, tvingande bestämmelser, så att människorna inte hoppar över skaklarna. Det där går inte ihop. Man kan inte å ena sidan säga att människornas önskemål skall tillgodoses och att de skall ha ett eget fritt val och å andra sidan försvara den lagstiftning som tvingar människorna att bete sig på ett visst sätt. Det går inte ihop. Det är beklagligt att insikten om detta ännu inte har nått Lennart Nilsson. Jag har trots allt gott hopp. Ett litet steg har redan tagits. Det har vi konstaterat tidigare i dag.

Herr talman! Jag förstår inte vad det kan vara för vits med att sjunga avgiftens lov här i kammaren. För mig är det viktigt att undvika avgifter, om det går. Motivet för att utreda detta är att servicen för invånarna i kommunerna skall bli bättre. Jag tror inte att avgifter i sig är något medel för att klara av problem som finns. Tvärtom skulle jag inte vilja ha några avgifter alls. Jag tror att det finns en fara i det här avgiftsresonemanget. Jag menar att bostaden skall vara en social rättighet och inte en handelsvara. Om man bygger vidare på detta kan man fråga sig om man skall ta ut avgifter för att registrera sökande till barnomsorg osv. Det finns vissa grundläggande saker som kommunerna bör sköta, som en god service till sina invånare. När vi har resonerat om avgiftsfrågan har vi sagt att det skall handla om en självkostnadsprincip. Vi tycker att det är angeläget att detta är en kommunal verksamhet. Vilka behov skulle tillgodoses om man fick privata bostadsförmedlingar runt om i vårt land? Nu finns det regler och stadgar för den servicefunktion som bostadsförmedlingen skall vara. Detta styrs av kommuninvånarna genom deras politiker. Det gäller att sätta upp regler för hur detta skall gå till. Men om man inte skall ha någon prövning utifrån sociala skäl eller andra skäl, då blir det helt klart plånboken och myglet som avgör huruvida man får en lägenhet och verksamheten med svarta affärer kommer att breda ut sig ännu mer än i dag. Vi skall ha en bra kommunal bostadsförmedling, med en servicenivå som tillfredsställer både kommuninvånarnas behov och deras önskemål. Denna fråga är viktig att se över i samband med översynen.
Herr talman! Jag vill börja med att säga att det inte var mycket till svar som Lennart Nilsson lyckades åstadkomma. Jag har inte stått här och sjungit avgiftens lov, utan vad jag har gjort är att diskutera med Lennart Nilsson på vilken nivå dessa beslut skall fattas. Är det verkligen så att vi här i riksdagen skall bestämma huruvida kommunerna skall ta ut en hundralapp i registreringsavgift från de bostadssökande? Skall sådana beslut ligga här på central nivå? Det är det frågan gäller, Lennart Jag har den bestämda uppfattningen att frågor av detta slag skall skötas av våra kommunalpolitiker. Jag tror och jag vet att de är lika ansvarsfulla som vi när det gäller att trygga de bostadssökandes möjligheter att få bostäder i kommunerna. Lennart Nilsson borde litet noggrannare läsa de två socialdemokratiska motioner som jag hänvisade till i mitt inledningsanförande. Dessa motionärer var helt överens med oss i centern. Det var här fråga om flera motionärer, och en av dem har mycket nära anknytning till ett f.d. finansborgarråd i Stockholm. Bakom den andra motionen stod socialdemokrater som tidigare har varit kommunalråd och som nu har en nära anknytning till kommunalråd. Jag vågar alltså påstå, Lennart Nilsson, att de som har väckt dessa motioner verkligen har goda kunskaper om hur det fungerar ute i kommunerna. Det tråkiga är att behöva konstatera att Lennart Nilsson inte på något sätt vill överlåta ansvaret till kommunerna. Jag frågade också om Lennart Nilsson kunde förklara varför kommunerna har rätt att ta ut en avgift när man ställer sig i tomtkön men ej har rätt att ta ut någon registreringsavgift när man ställer sig i bostadskön. Jag fick inget svar på den frågan.

Herr talman! Lennart Nilsson säger att han helst inte vill ha några avgifter alls. Han menar att skattebetalarna, alltså de som inte har nytta av en nyttighet, skall betala hellre än att de som har nytta av verksamheten får betala. Det är ju en upplysning som kan vara nog så god som någon annan. Lennart Nilsson är tydligen inte riktigt påläst när det gäller avgift eller inte avgift. Det finns nämligen två avgörande skäl till att man skall ta ut avgift för verksamheten. För det första skulle en registreringsavgift på ett rättvisande sätt tala om hur lång kön i verkligheten är. Det är ju allmänt känt att man kan konstatera att si och så många är anmälda men att det i verkligheten inte är så många som står i kön. Hade vi avgifter, skulle vi få en mer rättvisande bild. För det andra skall avgifter bestrida de kostnader man faktiskt har för en verksamhet. Det är väl en ganska god princip att de som har nytta av en verksamhet också skall bestrida i varje fall delar av kostnaden. Jag konstaterar att Lennart Nilsson inte gav någon som helst antydan till svar på varför han å ena sidan hävdar att människornas valfrihet och egna önskemål skall vara vägledande när han å andra sidan försvarar tvingande lagstiftning. Jag beklagar att jag inte fick något som helst svar på den frågan. I och för sig kan jag förstå att Lennart Nilsson undviker att svara på frågan, eftersom det han säger liksom inte går ihop. Men gör ett försök att svara!
Herr talman! Jag skall i mitt sista inlägg bara säga att jag tycker att Birger Andersson är en dålig lyssnare. Vad jag sade i mitt anförande och vad som står i utskottsbetänkandet är att man med anledning av motioner från bl.a. partikamrater till mig skall se över hur den här verksamheten fungerar och få den allsidigt belyst. Om Birger Andersson hade lyssnat på mitt anförande från talarstolen hade han hört att jag sade att det är möjligt att det kommer att införas avgifter. Det är naturligtvis inte så att vi här i riksdagen skall bestämma de avgifterna, utan det gör man ute i kommunerna utifrån självkostnadsprincipen. Om inte jag är helt felunderrättad är det inte fråga om att man betalar avgifter när man ställer sig i tomtkö, utan det rör sig om en deponeringsavgift som man betalar. Det är rätt betecknande att man i folkpartiet och moderata samlingspartiet menar att om de bostadssökande får betala en avgift, får man på så sätt fram något slags bild av den riktiga kön. Jag är övertygad om att det i datateknikens tidevarv inte är något problem att ta reda på exempelvis vilka ungdomar som inte har någon bostad och vilka som har bostad och kanske bara vill byta. Jag tycker inte att man med avgiftens hjälp skall se till att så att människor inte kan önska sig en annan lägenhet genom byte. Det verkar precis som om det i detta sammanhang inte skall bli fråga om någon valfrihet eller att människorna får bestämma. Tanken med avgiften är tydligen enligt både folkpartiet och moderaterna att kön skall bli kortare och att folk inte skall få lov att stå i kön bara av den anledningen att kön är för lång. Men i datateknikens tidevarv kan man enkelt plocka fram uppgifter på vilka som är utan bostad och vilka som bara vill byta.

Herr talman! En poäng med att ge kommunerna rätten att bestämma om de vill ha avgift eller inte är, Lennart Nilsson, att vi inte behöver diskutera den saken här i riksdagen. Den frågan kan i stället lösas i enlighet med de lokala förutsättningarna i olika kommuner. Jag tycker därför att det är klokt att bifalla reservation 2, så kan vi så småningom avföra denna fråga från riksdagens dagordning. Jag bad om ordet när jag hörde folkpartisten Siw Persson och moderaten Bertil Danielsson sjunga konkurrensens stora lov. Jag tror att det finns naturliga monopol. Vi har tidigare i dag här i riksdagen talat om järnvägar. Jag tror att även bostadsförmedlingen på sätt och vis är ett naturligt monopol, dvs. det finns inte alltid förutsättningar för konkurrens i samband med att man skall skaffa bostad, utan det är naturligt att gå till en bostadsförmedling i den kommun eller den kommundel -- som jag talade om i mitt anförande -- som kan vara lämplig. Därför tror jag inte alltid på konkurrensen i det här sammanhanget.

Herr talman! Jag vill kortfattat ta upp tre saker. För det första: Lennart Nilsson underkänner behovet av att ha en rättvisande längd på bostadskön. Det förvånar mig. För det andra: Det förvånar mig också att Lennart Nilsson över huvud taget accepterar avgifter -- han stöder ju majoritetsskrivningen härvidlag -- när han går till storms mot att ta ut avgifter. Det finns en dualism även i det resonemanget. För det tredje: Jag har inte fått svar på min fråga hur det går att förena valfrihet med tvång. Man skulle kunna formulera en tes som Lennart Nilsson uppenbarligen ställer upp på: Valfrihet uppnår man allra bäst i hägnet av en tvingande lag.

Herr talman! Siw Persson menade att mitt tal om naturliga monopol skulle ha en socialistisk grundton. Det får hon väl tycka. Jag tycker inte det. Jag kan ta ett mycket tydligt exempel som gäller tåg. Ett tåg som går kl. 8 har en bättre restaurangvagn än det som går kl. 7. Men eftersom jag måste åka kl. 7 kan jag inte välja det tåg som går kl. 8 och som har den fina restaurangvagnen. Det är alltså ett utslag av naturligt monopol att jag måste åka med ett tåg som går kl. 7, eftersom det inte kan gå två tåg samtidigt ovanpå varandra. Ungefär på samma sätt kan det vara i fråga om bostadsförmedling. Jag tycker inte att det har mycket med socialism att göra.
Herr talman! Jag vill börja med att ta upp tomtköerna och avgiftsmöjligheten. Jag har en sammanställning från Kommunalförbundet för Stor-stockholms bostadsförmedling. Där står det bl.a. att det kan tyckas märkligt att avgiftsuttag för tomt och småhusregister inte anses olagligt. Däremot anser Lennart Nilsson, enligt de regler som gäller i dag, att det är olagligt att ta ut avgifter för registrering av bostadssökande. Så visst kan man ta ut avgifter i dag när det gäller att ställa sig i tomtkön, Lennart Nilsson. Jag tycker att Lennart Nilsson litet grand har börjat närma sig vår uppfattning i reservation 2, att det här skall bestämmas på primärkommunal nivå. Jag skulle därför vara mycket tacksam om Lennart Nilsson gick upp i talarstolen och yrkade bifall till reservation 2. Då skulle vi slippa denna diskussion under de följande åren. Då har vi löst denna fråga. Sedan vill jag komplettera Jan Strömdahls uttalande. Han påstod att det är de kommunala förvaltningarna som bestämmer avgifterna. Men jag påstår med bestämdhet att det är fel. Det är de kommunala förtroendevalda som har det slutgiltiga avgörandet.

Herr talman! Det utskottsbetänkande vi nu skall debattera behandlar regeringens skrivelse om invandrar och flyktingpolitiken och en rad motioner i flykting och invandrarfrågor, inte minst med anknytning till den internationella flyktingsituationen, det internationella flyktingpolitiska arbetet och vår egen utlänningslagstiftnings tillämpning. När denna debatt hålls har en principproposition lagts om den framtida flykting och invandrarpolitiken, huvudsakligen baserad på den utredning som tillsattes i juni 1990 och som nyligen har varit ute på remiss. Dagens debatt känns redan på förhand något inaktuell, eftersom vi i utskottet naturligt nog inte har diskuterat frågorna utifrån de nya premisserna utan främst utifrån nu rådande förhållanden. Jag beklagar verkligen att vårriksdagen inte har beretts möjlighet att i tid ta ställning till de förslag som i dagarna har förelagts oss, så att vi hade kunnat debattera med ett bättre framtidsperspektiv. Nu blir det höstriksdagen som får besluta om detta. Redan nu vill jag emellertid säga -- utan att ha hunnit sätta mig in i alla delar av det nyligen framlagda betänkandet och utan att föregripa den kommande behandlingen av propositionen -- att utredningens intentioner om en sammanhållen flykting och immigrationspolitik ganska väl stämmer överens med de förslag som vi moderater tidigare lagt i flykting och immigrationsfrågorna. Det gäller bl.a. internationella åtgärder för att diskutera grundorsakerna till flyktingströmmarna mer öppet, ett aktivare arbete inom FNs ram när det gäller säkerhets-, handels och biståndspolitiken, åtgärder för att motverka flykt och för att hjälpa flyktingarna i deras egna regioner, en fråga som vi många gånger har haft uppe här. Det gäller ett ökat internationellt samarbete samt en ökad satsning på de frivilliga organisationernas insatser. Här hemma gäller det bl.a. en ökad samordning mellan bistånds och flyktingpolitiken. När denna debatt hålls, kan det med fog sägas att flyktingsituationen i världen på intet sätt har ljusnat sedan vi senast diskuterade dessa frågor, tvärtom. I skrivelsen erinras om att inte enbart krig och förföljelse utan även fattigdom, arbetslöshet och miljöförstöring kan utgöra grogrunden för kommande massiva immigrationsflöden. Nära inpå oss har vi den labila situationen i öst, främst i Baltikum. Vi har all anledning att oroa oss för utvecklingen i Central och Östeuropa i övrigt, inte minst i Rumänien. Gulfkrisen har lämnat fruktansvärda spår efter sig med nära nog ett utrotningskrig mot de sedan länge förföljda kurderna. I Afrika har krig, svält, sjukdomar och naturkatastrofer ytterligare förvärrat situtationen för plågade folk. Jag tänker naturligt nog särskilt på situationen för människorna i Etiopien och Sudan. Och situationen efter översvämningarna i Bangladesh har skakat om oss alla. Detta bara för att ta några aktuella exempel. Herr talman! Sverige är ett litet land med begränsade resurser. Ensamma förmår vi inte mycket till hjälp för de ca 15 miljoner människor som är på flykt från sina länder -- men ofta blir kvar i flyktingläger i årtionden -- och de lika många som är så att säga på flykt i sina egna länder, s.k. displaced persons. Vi måste arbeta tillsammans inom och med de internationella organen för att ha en chans att hjälpa. Främst bör vi eftersträva en ökad harmonisering inom Norden, och fortsatta initiativ bör tas till detta inom Nordiska rådet. Men vi bör också eftersträva ett ökat västeuropeiskt samarbete och ett samarbete inom FN:s ram. Det är självklart att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt överenskomna konventioner, främst FN:s flyktingkonvention. Asylsökande flyktingar skall självklart kunna få en trygg fristad i Sverige. Vi moderater anser emellertid att FN:s flyktingkonvention är av gammalt datum och att den inte speglar dagens situation. I regeringens nyligen avlämnade proposition talas också om ett ''starkt skyddsbehov'' vid sidan av Genèvekonventionen, alltså en något generösare tolkning än beslutet från december 1989, om jag har tolkat förslagen rätt. Vi anser i vår reservation att Sverige aktivt bör arbeta för en ny flyktingkonvention, som baseras på förhållandena i världen i dag, även om vi inser att detta är förenat med stora svårigheter. Vi anser också att Sverige -- utöver det internationella arbete som pågår och som är redogjort för i regeringens skrivelse -- bör ta initiativ till en alleuropeisk konferens kring flyktingfrågorna. Herr talman! Tills en överenskommelse har kunnat nås om en modernare flyktingkonvention anser vi att nuvarande bedömning rörande flyktingstatus till vidare i princip bör gälla, dvs. FN-konventionen tillämpad med en generös, individuell bedömning, där särskilt skyddsvärda fall skall få en fristad här, även om det inte direkt är i överensstämmelse med konventionen. Jag vill säga att jag har tolkat intentionerna i den nyligen framlagda propositionen på det sättet. Vi kanske får reda på av invandrarministern om jag har tolkat intentionerna rätt i det här hänseendet. Vi anser att särskild hänsyn måste tas till de människor som flyr från de baltiska republikerna. I dessa fall måste iakttas de krav som grannskapet ställer. Dessa ärenden bör betraktas som särskilt skyddsvärda fall. Härtill kommer att unga balter som flyr från sovjetisk värnplikt anser att värnplikten innebär tjänstgöring i en ockupationsarmé, varför de bör ges generell rätt att stanna i Sverige. Jag yrkar bifall till reservation 5. I reservation 24 anför vi moderater att ärendehandläggningen måste kunna förenklas i ärenden där asylskäl uppenbart inte föreligger och att beslut bör kunna ges omgående från invandrarverket i dessa ärenden sedan det har gjorts en grundutredning. Människors lidande i oviss väntan bör nedbringas genom detta, samtidigt som kostnaderna kan minskas. I reservation 31 anser vi att en asylprövningsnämnd av det slag som asylprövningskommittén föreslagit snarast bör införas och att regeringen bör lägga fram förslag om detta. Jag finner att även i denna fråga finns ett förslag i den nyss avlämnade propositionen, om en s.k. utlänningsnämnd. Det är givetvis viktigt att Sverige har en human flyktingpolitik. För att upprätthålla respekten för denna och för att motverka flyktingfientliga tendenser i samhället är det viktigt, anser vi moderater och jag hoppas även kammaren i övrigt, att vissa krav ställs på de asylsökande. I reservation 38 anser vi att åtgärder måste vidtas för att komma tillrätta med dokumentlösheten. Jag vet att åtgärder redan har vidtagits och att dokumentlöshet räknas som en negativ faktor när det gäller att få asyl. Vi har föreslagit att man borde kunna införa ett system liknande det amerikanska, där man leder flygpassagerarna till passkontrollen utan möjligheter för dem att kasta sina pass och identitetshandlingar. I reservation 39 hävdar vi att det måste sättas klara gränser för när asyl kan beviljas och att asylsökande bör veta att de riskerar att avvisas om de inte kan uppvisa någon form av handling som styrker deras identitet eller bidrar med upplysningar som stärker deras identitet. Det bör räcka med t.ex. en biljett eller något liknande. Någon liten handling har dock varje asylsökande med sig när de kommer. Antalet dokumentlösa flyktingar bör nedbringas. I reservation 41 framför vi vår uppfattning att den normala påföljden bör vara frihetsstraff om någon ger uppenbart falska uppgifter för att få politisk asyl. I reservation 45 anser vi slutligen att det inte kan godtas att personer visar lagtrots genom att gömma privatpersoner som avvisats eller utvisats. Vi menar att sådana ärenden bör verkställas, och om någon förhindrar detta bör det beivras. Herr talman! På de flesta punkter delar vi bedömningen i utskottets majoritetsskrivningar. Vi anser att man där tagit vederbörlig hänsyn till humanitetens krav, t.ex. vad gäller respekten för individen och särskilt hänsynstagande till barnen. Vi har i våra reservationer velat peka på några punkter som vi anser skulle gagna de asylsökande flyktingarna och ge en ökad respekt för den svenska utlänningslagstiftningen. Jag yrkar således till sist bifall till hemställan i utskottets betänkande och nöjer mig med att ha yrkat bifall till reservation 5, även om vi moderater självfallet står för även de övriga av våra reservationer.

Herr talman! Vi behandlar i dag två betänkanden som innehållsmässigt går in i varandra -- fast de är uppdelade i två debatter. Det blir då litet knepigt att inte ta upp samma saker två gånger. I det första betänkandet behandlas utlänningslagen och i det andra betänkandet anslagsfrågorna som rör flykting och invandringspolitiken. Herr talman! Det blir också konstigt att i dag ta en större debatt om flyktingpolitiken samtidigt som det på riksdagens bord finns en proposition från regeringen om den framtida flykting och migrationspolitiken. Frågan behandlas nu i partierna, och motionstiden går ut före riksmötets slut. En hel del av det som står i propositionen kan vi från centerpartiets sida ställa upp på. De mer övergripande synpunkterna om att samordna bistånds och flyktingpolitiken är inte så nya. Men det nya är att man mer markerat fastslår ansvarsfrågan och redovisar den i sin helhet. Tidigare har frågorna drivits inom de enskilda områdena bistånds och flyktingpolitik. Det är frestande att gå in mer på de andra förslag som finns i propositionen. Men eftersom vi skall återkomma till dem vid ett senare tillfälle tänker jag vänta. Jag tänker främst på diskussionerna om kösystem osv. Detta betänkande som behandlar flyktingpolitiken innehåller många olika delar som rör förändringar och förslag från reservanternas sida beträffande utlänningslagen och tillämpningen av den. Vi har från centerpartiets sida några reservationer som vi tillsammans med andra har fogat till betänkandet. Jag tänker ta upp några av de punkterna. Den första punkten gäller utlänningslagens regler om uppskjuten invandringsprövning, som återfinns i reservation 18. Regeln har tillkommit för att förhindra s.k. skenäktenskap. Problemet med den regeln är att hur man än gör blir det på något sätt fel. Avskaffas regeln skapar det problem, eftersom man då kan misstänka att fler kommer att kringgå invandringslagstiftningen med hjälp av s.k. skenäktenskap. Samtidigt utnyttjas denna regel i dag av ett antal skrupelfria män som importerar kvinnor till Sverige. De skrämmer dessa kvinnor till tystnad genom att hota med regeln om uppskjuten invandringsprövning, och landets kvinnojourer kan berätta om det, fruktansvärda lidanden som en del kvinnor från främmande länder funnit sig i för att inte bli utvisade till hemlandet igen. Några män har satt i system att utnyttja regeln så att de hämtar hem en kvinna till Sverige, utnyttjar henne ett år och därefter kastar ut henne ur landet. Därefter hämtar de omgående en ny kvinna från samma land, som efter ett år kastas ut, osv. Det finns ett antal fall som har redovisats i media och som får alla ansvarskännande människor att bli mycket upprörda. Herr talman! När man väger den nuvarande regelns för och nackdelar mot varandra är det kanske lättare att acceptera att vi får fler s.k. skenäktenskap vid ett avskaffande av regeln än att det varje år skall komma ett antal kvinnor från andra länder som cyniskt utnyttjas av svenska män med hjälp av denna regel. Man kan ifrågasätta om regeln är speciellt effektiv när det gäller att förhindra skenäktenskap. De kontakter jag har haft med polisen har visat att polisen har svårt att bevisa skenäktenskap utan att göra mycket integritetskränkande undersökningar. Vi har i reservation 18 förordat en översyn i syfte att avskaffa regeln om uppskjuten invandringsprövning. Men det är kanske ändå så att det måste finnas en annan form av regelsystem inom ramen för utlänningslagstiftningen som kan förhindra en kraftig ökning av antalet skenäktenskap. Men just den konstruktion som finns nu leder uppenbarligen till att ett antal kvinnor kommer i kläm. Jag tycker inte att vi kan acceptera det. Herr talman! Ett annat område som bör ses över är reglerna för utvisning av utlänningar som begår grova brott i Sverige. Den nuvarande huvudregeln säger att den utlänning som begår brott i Sverige för vilket man kan dömas till mer än ett års fängelse eller ägnar sig åt upprepad brottslighet kan av domstol dömas också till utvisning efter avtjänat straff. Det visar sig dock i praktiken att det är stor skillnad mellan det antal fall där åklagarna yrkar på utvisning och det verkliga antalet som utvisas. Domstolarna har i praxis kommit att ta hänsyn till en rad förmildrande omständigheter, vilket gör att reglernas preventiva verkan urholkas och att ett visst godtycke kan sägas ha uppstått i tillämpningen. Våldskommissionen har i sitt arbete uppmärksammat frågan och pekat på behovet av en regelöversyn. I reservation 47 stödjer vi behovet av en genomgång av reglerna. När man träffar företrädare för invandrarorganisationer är det vanligt att de tar upp dessa regler till diskussion, och de menar att vi i Sverige är alldeles för milda när det gäller utvisning på grund av brottslighet. De har flera gånger uttalat att det inte finns någon anledning för Sverige att hålla dem som kommer hit och ägnar sig åt brottslig verksamhet bakom ryggen. De känner att just det faktum att dessa brottslingar får stanna kvar i landet bidrar till att öka den invandrarfientlighet som de berörda invandrargrupperna möter. Av den anledningen vill de ha en kraftigare markering från samhällets sida att samhället inte accepterar utländska medborgare som bedriver regelbunden brottslig verksamhet. Det finns i det sammanhanget anledning att påminna om att vi i Sverige allt oftare kommer i kontakt med den internationella brottsligheten, dvs. den som omspänner ett stort antal länder. Om vårt regelverk gör det relativt ofarligt att bedriva sådan verksamhet från Sverige och om man då inte riskerar att utvisas, är risken att Sverige blir bas för en del av den internationella verksamheten. Det gäller bl.a. inom narkotikaområdet. Vi har tidigare från centerpartiets sida tagit upp frågan om möjligheten att återkalla medborgarskap när man har erhållit svenskt medborgarskap med hjälp av en falsk identitet. Vi har också fått riksdagens stöd för en översyn av de nuvarande reglerna när det gäller möjlighet att återkalla ett medborgarskap. Vi väntar med spänning på när regeringen skall sätta i gång arbetet. Det har gått ett halvt år sedan beslutet fattades. Det tredje område jag vill ta upp rör barnens situation i flyktingmottagandet. Vi har i ett par reservationer berört just barnen. Det är utan tvivel så att i alla situationer där vuxenvärlden kommer i otakt eller det blir oroligt på något sätt, är det barnen som sitter hårdast i kläm. Ser man till de senaste årens utveckling inom vårt flyktingmottagande får man väl anledning att konstatera att i flera fall har barnens intresse inte kommit i första rummet. Den rapport som socialstyrelsen har presenterat om flyktingbarnen är i långa stycken en läsning som man kan bli nedstämd av. Där finns flera exempel på situationer där det har brustit från det svenska samhällets sida att ta till vara barnets intresse. Vi tycker från centerpartiets sida att det är viktigt att se över regler och rutiner för hur flyktingbarnen tas om hand från det att de passerar gränsen -- hur man gör utredningar, hur de hanteras i flyktingförläggningarna och hur de hanteras i samband med avvisning och utvisningsbeslut. Därför har vi i reservation 28 påpekat behovet av att ta mer hänsyn till barnen i utredningssammanhang. I reservation 34 har vi följt samma linje som folkpartiet liberalerna när det gäller att slopa försvarsreglerna. Vi tycker att det finns anledning att faktiskt pröva om det inte går att klara sig utan förvarsreglerna för barnen. Jag vet att det finns de inom invandrarverket och inom flyktingmottagandet som säger att det inte går. Men vi tycker att det finns anledning att pröva om det på något sätt skulle leda till något negativt ur samhällets synvinkel att det inte finns förvarsregler för barnen. Det skulle utan tvivel vara bra för barnen om reglerna kunde slopas. Herr talman! Vi kommer litet senare i dag att ha ytterligare en debatt som rör anslagen och invandrarverkets verksamhet. Jag avser att i mitt inlägg i den debatten ytterligare kommentera hur flyktingmottagandet skall läggas upp för att få det att fungera på ett bättre sätt än vad det har gjort under de senaste åren. Det gäller framför allt riksdagens sätt att hantera anslag och riktlinjer för invandrarverkets verksamhet. Jag ber att få hänvisa till det anförande jag kommer att hålla om någon timma. Jag yrkar bifall till reservationerna 18, 34 och 47.

Herr talman!

I samband med förverkligandet av en generös och human flyktingpolitik prövas en rad grundläggande värderingar som utgör grundstenar i ett solidariskt samhälle. Det gäller värderingar som humanism, medmänsklighet och alla människors lika värde. Vi har inte råd att kompromissa bort de värderingar som en human och generös flyktingpolitik innebär och hänvisa till administrativa kostnader i ett initialskede. Flyktingpolitiken i de flesta västeuropeiska länder präglas för närvarande av allt större restriktivitet. Solidaritet och humanitet får allt mindre utrymme. Inom EG planeras åtgärder som riskerar att stänga ute skyddsbehövande människor, t.ex. gemensam viseringspolitik och åtgärder mot transportföretag som transporterar asylsökande utan erforderliga resehandlingar och viseringar. I detta läge bör den svenska regeringen på statsministernivå ta kontakt med regeringarna i de övriga nordiska länderna för ett gemensamt nordiskt initiativ till en konferens i Europa med uppgift att åstadkomma ett konventionsskydd för de facto-flyktingar och krigsvägrare. Herr talman! Hösten 1989 fattade den svenska regeringen två avgörande beslut om asylrätten. I november 1989 förklarades att s.k. dokumentlöshet kommer att minska möjligheterna till asyl.

Det skall alltså vara en situation där det bedöms som ofrånkomligt med en begränsning. Det skall vara nödvändigt, i en extraordinär situation. Det kan starkt ifrågasättas om det förelåg lagliga förutsättningar för regeringsbeslutet den 13 december 1989. Det var inte på något sätt fråga om att samhällets, Sveriges samlade resurser inte räckte till. Däremot fanns det olika administrativa problem i flyktingmottagningens organisation. Vänsterpartiet har hela tiden varit starkt kritiskt mot regeringens beslut den 13 december 1989 om inskränkningar i asylrätten. Genom att på detta sätt lägre prioritet ges åt skyddsbehövande asylsökande människor försvagas de mänskliga rättigheterna. Med den markanta nedgången av antalet asylsökande som har ägt rum under 1991, då det kom ungefär 1 000 asylsökande per månad, finns det inte någon grund för fortsatta inskränkningar i asylrätten. har nyligen givit offentlighet åt ett stort antal fall där människor som har sökt skydd i Sverige mötts av okänslighet, oförståelse och orimligt hårda bedömningar. Jag har som riksdagsledamot och ansvarig för flykting och invandrarfrågor i vänsterpartiet fått en mängd brev och telefonsamtal från människor runt om i landet som arbetar med flyktingfrågor, där de tar upp frågor om asyl och asylsökande. Breven och telefonsamtalen genomsyras av en hopplöshet, och man beskriver den nonchalans och det föraktfulla sätt med vilka man bemöts av människor som arbetar på statens invandrarverk. Det är hårda ord, men jag tycker att det har blivit en mycket stramare flykting och asylpolitik bara de senaste månaderna. Som jag sade tidigare har FARR gjort en kritisk praxissamling som tar upp 94 asylfall. Jag rekommenderar ledamöterna från socialdemokraterna, moderaterna och centerpartiet att ta del av denna skrift. Att hänvisa till fortsatt obalans i systemet och pågående lagstiftningsarbeten är enligt min uppfattning ett oansvarigt sätt att hantera frågan om asyl och asylrätt. Vid sidan av de flyktingar som drabbas, drabbas även vår egen trovärdighet och moral. Det saknas dessutom stöd i lagstiftningen. Den faktiska situationen är följande: Ca 27 000 Invandrarverket har planerat för ca 30 000 asylsökande 1991. Hittills har endast 50 % av det beräknade genomsnittet per månad kommit. Rogestam, skrev den 11 april i år till arbetsmarknadsdepartementet att verket bedömer att det kommer att finnas överskott på kommunplatser, även om det skulle bli fler asylsökande framöver. Under 1990 fick landets kommuner ta emot 9 000 färre flyktingar från landets flyktingförläggningar än vad som var avtalat med invandrarverket. Kommunförbundet rapporterar om de svårigheter, både av ekonomisk och annan karaktär, som kommunerna har drabbats av då det kommer färre flyktingar än vad de iordningställt resurser för. Bl.a. står hundratals lägenheter tomma ute i kommunerna.

Herr talman! Sverige bör utnyttja sitt internationella anseende för att söka förbättra skyddet och stödet för asylsökande och flyktingar. Det är, som jag sade tidigare i mitt anförande, särskilt angeläget att de nordiska ländernas flyktingpolitik samordnas enligt de regler som ger det bästa skyddet för de asylsökande. En restriktiv asylpolitik motverkar Sveriges trovärdighet när det gäller att internationellt verka för de mänskliga rättigheterna. Regeringen har hittills förhållit sig kallsinnig till den kritik som framförts av bl.a. vänsterpartiet om att svensk asylpolitik på avgörande punkter inte präglas av respekt för mänskliga rättigheter och humanitet. Invandrarminister Maj-Lis Lööw har här i kammaren upprepade gånger förklarat att inskränkningarna i asylrätten skall vara tillfälliga. Jag förväntar mig att regeringen nu lyssnar på den kritiska opinionen. Jag hoppas att jag i denna debatt får ett svar på när inskränkningarna i asylrätten kommer att upphävas. Vänsterpartiet anser att följande konkreta åtgärder skall genomföras som ett första steg: För det första: Upphäv de restriktioner i rätten till asyl som infördes den 13 december 1989. För det andra: Upphör med schablonbedömningarna av s.k. dokumentlösa asylsökande. För det tredje: Ge dem som drabbats av nämnda restriktioner i rätten till asyl och som fortfarande finns kvar i landet en ny prövning och möjlighet att få stanna. Detta är grunden för en human och generös flyktingpolitik. Herr talman! Vi i vänsterpartiet är också oerhört kritiska mot inskränkningen av den s.k. särskilda barnpraxisen. Regeringens beslut att inskränka den särskilda barnpraxisen får enligt vår mening en retroaktiv verkan som är mycket olycklig ur rättssäkerhetssynpunkt, och beslutet innebär också ett minskat mänskligt hänsynstagande till barnfamiljer, vilket inte kan godtas. Vi har i vänsterpartiet också i vår flyktingpolitiska motion tagit upp frågan om förtroendeläkarinstitutet. Det har framkommit mycket kritik mot invandrarverkets förtroendeläkare. Förtroendeläkaren har till uppgift att uttala sig om andra läkares bedömningar av asylsökande. I allmänhet görs det utan att förtroendeläkaren haft någon kontakt med de sökande. Förtroendeläkarens uttalande blir många gånger avgörande för invandrarverkets beslut. Detta är inte tillfredsställande, och jag anser att en översyn måste göras av förtroendeläkarinstitutet. Slutligen, herr talman, vill jag ta upp frågan om förvar av barn, som även berördes av Maria Leissner och Rune Backlund. Nya regler om förvar av barn trädde i kraft den 1 juli 1990. Statistik från invandrarverket visar, att under det sista kvartalet innan de nya reglerna trädde i kraft togs 78 barn i förvar och under det första kvartalet med de nya reglerna 122 barn -- en ökning med över 50 %. Antalet fall av förvar av barn har därefter legat på en fortsatt hög nivå, och det har också funnits en tendens till att det blir fråga om långvariga förvar. Mot denna bakgrund och med hänsyn till Sveriges åtaganden enligt FNs barnkonvention anser jag att förbud bör införas mot att ta asylsökande barn i förvar. Även konstitutionsutskottet, som har granskat frågan, ser med stor oro på den dramatiska ökningen av antalet barn som tas i förvar. Herr talman! Jag ställer mig bakom samtliga vänsterpartiets reservationer, men jag vill yrka bifall till reservationerna nr 7, 12, 25 och 34.

Herr talman! Jag tycker att det är positivt att Rune Backlund har tagit del av FARRs praxissamling. Det är också bra att Rune Backlund, som ledamot i invandrarverkets styrelse, tar upp frågan. Jag tror nämligen att det är viktigt att man på ett seriöst och allvarligt sätt tar sig an de här problemen. Som jag sade i mitt anförande är det fråga om 94 fall, och jag ser mycket allvarligt på det. Jag ser verkligen fram emot att invandrarverket kommer med en redogörelse i fråga om den här praxissamlingen.

Herr talman! Så gott som alla de frågor som diskuteras här i kammaren i dag har tidigare varit föremål för flera ingående analyser och ställningstaganden. Befolkningsutvecklingen, oroshärdar i flera stora områden och miljökatastrofer av olika slag och av olika dignitet kan ytterligare öka antalet flyktingar i världen. Den roll Sverige kan spela för att minska behovet av flykt måste för det första bygga på vår utrikes och handelspolitik. För det andra måste den bygga på hjälp till flyktingar i de stora lägren t.ex. i Sudan, på Afrikas Horn, i Mellanöstern eller Pakistan. Att i så hög grad som möjligt genom aktiv politik söka förebygga situationer som ger flyktbehov måste vara en grundinställning för vårt land. Kampen för mänskliga rättigheter måste föras oavsett om förbrytelser mot dessa rättigheter sker inuti ett land och kallas för en intern angelägenhet eller om brotten sker mellan olika länder. Steg nr 2 är alltså direkt stöd och hjälp på de platser där de stora flyktingströmmarna finns. Det gäller då ofta rent materiella insatser -- mat, mediciner och sjukvård, utbildning, hjälp till bostäder och sanitära anläggningar, m.m. Steg nr 3 är att vi i vårt eget land tar emot människor som här söker skydd mot förföljelse och fängslande och skydd för sina liv. Miljöpartiet de gröna har i sin budget inte accepterat att 700 miljoner av biståndspengarna skall gå till flyktingmottagandet i Sverige, utan vi har satsat ytterligare 700 miljoner på biståndet. Inte heller har vi accepterat att våra biståndspengar till jordens fattigaste länder eller vårt katastrofbistånd skall gå till Östeuropa. Vi har därför satsat ytterligare pengar också på Östeuropa. Den utomnordiska invandringen till Sverige har i ett decennium mest bestått av flyktingar och nära anhöriga till i Sverige redan bosatta flyktingar eller invandrare, s.k. anknytningsinvandring. Före den 13 december 1989 hade Sverige en generös flyktingpolitik, även om det också före detta beslut förekom utvisningar som visat sig vara felaktiga och även inhumana och som stridit mot de konventioner som vi har åtagit oss att följa. Men att sådana saker händer kan man kanske inte helt undvika. Men praxis var generös, och det fanns en stab av erfarna och engagerade flyktingadvokater, som då räddade kvar många skyddsbehövande flyktingar. De advokaterna får i dag allt färre fall genom beslutet att invandrarverket i stället för rättshjälpsnämnden skall utse juridisk expertis. Det visar sig också att ett orimligt stort antal fall har avverkats på kort tid av advokater som inte hunnit träffa de asylsökande mer än en timme eller något mer. Umeå flyktinggrupper har gjort en redogörelse -- det har kommit många sådana nästan samtidigt -- där man säger: Av 51 tillfrågade f.d. flyktingadvokater med minst tio års erfarenhet hade endast 10 oförändrat antal ärenden, medan 40 hade inget eller många färre förordnanden under senare delen av 1989. I deras ställe har unga, oerfarna advokater och jur.kandidater satts in, och de får så många ärenden att de inte hinner med vart och ett fall. Det är självklart att de också så småningom får erfarenhet, men varför slå sönder en fungerande organisation? Handläggarna på invandrarverket har också sällan muntlig handläggning, och tolkarna är ofta inte de rätta för just den asylsökande, dvs. de tolkar på ett tredje språk, ett språk som inte är modersmål för vare sig tolken eller den asylsökande. Då uppstår lätt missförstånd. Jag vet att det råder stor svårighet att få fram alla tolkar som behövs, eftersom det är så många språkgrupper som kommer hit, men problem som det jag nyss skildrade borde inte behöva uppstå så ofta. Den asylsökande kan ha en förklarlig motvilja mot eller rädsla för tolken. Denne tillhör kanske en grupp i hemlandet som varit motståndare till den asylsökande. Då har den asylsökande inte förtroende för tolken, och det ger väldigt dåliga resultat. Miljöpartiet vill att den asylsökande skall ha rätt att byta tolk, om den som utsetts visat sig olämplig. Kvinnor är rädda att berätta saker inför poliser eller manliga handläggare. Detta förlänger processen i onödan. Till detta kommer invandrarverkets och regeringens bedömning, att flyktingen inte får tillägga asylskäl -- då beskylls han eller hon för att trappa upp, för att överdriva eller för att vara mindre trovärdig. Rättssäkerheten är en nödvändighet i ett rättssamhälle. Den är det fundament på vilket rättsstaten vilar. Saknas den kommer tilltron till lagar och förordningar att sakta men säkert urholkas till dess att endast skalet återstår, dvs. tomma ord. Om rättssäkerheten nu är svag för flyktingarna kan det i morgon vara vår tur! Vi får då liksom mindre känsla för detta. Miljöpartiet anser att om trovärdigheten ifrågasätts skall en muntlig handläggning omedelbart äga rum. Det innebär att man har den asylsökande med och talar direkt med honom eller henne. Dessutom skall asylsökande upplysas om sina rättigheter. Där har en förfrågan gjorts till flyktingar på en förläggning om de känt till bl.a. rätten att själv välja juridiskt ombud eller att byta ombud, vilket i dag är mycket svårt -- ibland får den asylsökande svaret: Ja, du kan få byta ombud om du betalar själv. Det är inte så -- de har rätt att byta ombud, inte hur många gånger som helst men någon gång. Man har också frågat barnfamiljerna om de blivit informerade om FNs barnkonvention. Man har vidare frågat asylsökande om de känner till rätten att välja tolk och vilka krav som kan ställas på tolken, osv. Dessa fakta kommer ur samma undersökning. Där har advokater och människor som arbetat på invandrarförläggningar medverkat. Jag skall nu återgå till några av reservationerna. I reservation 3 talar vi om internationella överenskommelser i flyktingfrågor. Där betonar reservanterna att man måste uppnå en generös hantering av asyl och flyktingpolitiken i Europa. Här kunde Sverige spela en viktig roll och i samarbete med andra nordiska länder föra in frågan om att få till stånd en ny konvention och träffa överenskommelser om en generös och samordnad flyktingpolitik -- en samordnad flyktingpolitik finns, men vi vill att den skall vara generösare. Det tycker vi är mycket viktigt. I reservation 8 behandlas Luciabeslutet 1989, vilket miljöpartiet har protesterat mot så fort tillfälle har givits. Vi anser inte att sådana förhållanden rådde i Sverige att en undantagsklausul behövde tas i bruk. Det behov som från regeringens sida beskrevs föreligger i dag inte ens längre. Nu skulle alltså även de skäl som man använde för detta kunna avfärdas. En retroaktiv lagstiftning är juridiskt oacceptabel. Den har drabbat alla de flyktingar som kom hit före den 13 december 1989 och inte fått sina asylansökningar färdigbehandlade. Speciellt hårt drabbades den stora grupp bulgarienturkar som kom på hösten och sommaren 1989, men också kurder, folk från Bangladesh, m.fl. har drabbats. Miljöpartiet anser att balter som flyr undan sovjetisk militärtjänst och homosexuella från länder där de hotas av fängelse eller t.o.m. dödsstraff skall få en mycket generös behandling och ha rätt till asyl. Detta berörs i reservation 11. I reservation 10 betonar vi vikten av att ha en beredskap för flyktingar från öst, men vi bör naturligtvis ha en beredskap över huvud taget. Förhållanden som orsakar flykt kommer med all säkerhet och i alla situationer oväntat. Det bör då finnas en beredskap. Om den möjligen finns känner jag inte till den, men det vore mycket bra att få veta om den finns och om det i annat fall finns möjligheter att få till stånd den. Sedan följer ett antal reservationer om barn. att den s.k. barnpraxisen skall återinföras. Den innebar att familjer med barn som vistats i Sverige ett år skulle få uppehållstillstånd, då enbart väntetiden är en sådan påfrestning att humanitära skäl mot en utvisning föreligger. Barns egna asylskäl negligeras så gott som alltid, även om en viss förbättring nu har skett. Miljöpartiet menar i reservationerna 13 och 28 att så inte får vara fallet. Barnen kan själva ha varit utsatta för tortyr. De kan ha sett saker som gör att de har blivit skadade både fysiskt och psykiskt. De kan ha varit utsatta för hot och utpressning att tala om var deras föräldrar är, och det ger dem ett eget asylskäl. Tvåårsregeln, eller s.k. uppskjuten invandrarprövning, har också varit uppe till debatt varje år. Jag anser att man måste göra någonting åt situationen. Det var bl.a. i Aftonbladet för ett tag sedan en lång serie om hur kvinnor tas hit. De har ibland barn med sig. Kvinnan utnyttjas sexuellt av mannen, misshandlas och våldtas när hon inte längre vill vara med. Och dessa män tar in flera kvinnor efter varandra! Det måste man kunna göra någonting åt. Man måste få rätt att tala om för den kvinna som kommer hit vilken man hon har kommit till. Dessa män tar hit fler än en kvinna genom upprepade resor eller via postorderföretag. Detta måste undersökas, och något måste göras. Denna fråga återkommer år efter år, och ingenting händer. Det finns en bra skrivning i betänkandet varje år, men någon förbättring har inte skett. Då skulle nämligen inte så många kvinnor som vi får uppgift om hamna i denna situation. Sedan har vi frågan om förvar av barn. Miljöpartiet vill inte ha någon möjlighet alls till detta. Barnen sätts ofta i förvar på grund av osäker identitet eller på grund av att föräldrarna kan misstänkas avvika. Vad skulle vi säga om man satte våra svenska barn i förvar på grund av att föräldrarna gjort någonting eller kanske tänker göra någonting? Det skulle vi aldrig acceptera, men när det gäller flyktingbarn gör vi det. Man följer här inte konventionen om barns rättigheter. Dokumentlöshetens betydelse vid asylprövning är häpnadsväckande. Jag vill här citera några meningar ur docent Göran Melanders undersökning: ''Ett speciellt problem består i att utröna hur verket har värderat sökandens utsagor och anförda bevis ur trovärdighetssynpunkt, framför allt då det gäller gränsdragningen mellan konventions och de facto-flyktingar. - - Dokumentlösheten rör i första hand frågan om huruvida den sökandes utresa ur hemlandet varit legal eller illegal. I korthet kan sägas att dokumentlöshet i bevishänseende torde ha givits i det närmaste presumtionsverkan för att utresan varit legal.'' Jag har hört sägas att människor som har pass från dessa länder med svåra förhållanden inte behöver asyl, eftersom de har kunnat skaffa sig pass och då torde ha goda förhållanden i hemlandet. Men här gäller mutor och köp av pass. Om de å andra sidan inte har pass eller tillräckliga handlingar skall de inte få stanna, eftersom vi inte vet vilka de är. T.o.m. människor som har en identitet men saknar pass, blir avvisade. De får alltså inte stanna oavsett vad de har för handlingar. Jag fortsätter att citera ur Göran Melanders undersökning: ''Detta förhållande får konsekvenser för bedömningen av förföljelserekvisitet - -. Mycket talar dock för att dokumentlösheten inte enbart påverkar trovärdigheten av vad sökande anfört om hur utresan skett, utan även att dokumentlöshet i varierande grad, direkt eller indirekt, också påverkar verkets tilltro till trovärdigheten av vad som i övrigt anförs av den sökande.'' Man tror alltså inte heller på andra uppgifter som den asylsökande anger. Det är upprörande. Jag fortsätter citatet: ''Vilka effekter detta har på utgången av tillståndsärenden går inte att med bestämdhet uttala sig om i de fall då den sökande fått stanna i Sverige.'' De kan dock erhålla en ''lägre klassning'' på grund av dokumentlösheten. De får kanske inte status som konventionsflyktingar, men det kanske har mindre betydelse om de får stanna. Jag fortsätter citatet: ''I de fall utgången av ett ärende medfört avslag på ansökan om uppehållstillstånd har det i viss utsträckning varit möjligt att ur verkets beslutsmotivering utläsa vilken inverkan dokumentlösheten har haft.'' Det har alltså mycket långtgående verkan. Vi vill också -- i reservation 46 -- ha en uppföljning av utvisade flyktingar. Utvisade flyktingar skall ställas under svenskt beskydd. Man bör så långt som möjligt följa upp deras öden. Vi vet att många fängslas och att andra försvinner. Om en uppföljning skedde från svensk sida skulle vi få en säkrare bild. Vi skulle kanske t.o.m. kunna förhindra dessa fängslanden och övergrepp. Det finns mycket annat att tillägga, men jag avslutar mitt anförande efter att ha yrkat bifall till reservationerna 8, 12, 13, 18, 28 och 46. Jag slutar med att ställa två frågor. När kan vi få ett svar på när man ämnar upphäva Luciabeslutet? När kan vi vänta oss en förändring av bestämmelserna om förvarstaganden av barn?

Fru talman! Man skall inte kasta sten när man sitter i glashus, lyder ett gammalt ordspråk. Jag tycker att Maud Björnemalm skall ta till sig det ordspråket. Det parti som socialdemokraterna bygger sin regering på enligt parlamentarismens grunder är bevisligen inte överens med regeringen i en enda fråga som rör flyktingpolitiken. I stället är man beroende av hoppande majoriteter. Bekymra sig mer för den egna situationen och mindre för en eventuellt blivande annan regering, Maud Björnemalm! Det är mitt råd. Maud Björnemalm frågar om jag har läst skrivelsen. Ja, sannerligen varenda rad. Jag har t.o.m. läst innehållet i den innan den officiellt kom ut. Det må vara ett oppositionsparti tillåtet att trycka litet extra på vissa frågor som man tycker är viktiga, även om de har behandlats i utskottsmajoritetens skrivning. I reservation 2 har vi särskilt tryckt på att FNs flyktingkonvention är av gammalt datum och därför inte riktigt speglar dagens förhållanden. Vi efterlyser om möjligt en ny konvention som bättre överensstämmer med dagens förhållanden. När vi tidigare uttalade detta hade vi inte tillgång till regeringens nu avlämnade proposition. Men, som jag sade förut, är dess innehåll ett fall framåt för ett tänkande i de banor som vi moderater står för. Det är dock inte den saken vi skall diskutera i dag. Låt mig härefter återgå till ett par frågor som jag inte hann med i mitt anförande. Det blev långt nog ändå. Jag skall något uppehålla mig vid respekten för vår utlämningslagstiftning. Jag anser det mycket viktigt, inte minst för flyktingarna själva, att respekten för denna lagstiftning upprätthålls. Det är också viktigt för tilltron till och respekten för det svenska medborgarskapet. För att svenska medborgare skall känna trygghet är det särskilt viktigt att vi ställer vissa krav även på asylsökande och flyktingar. På den punkten tror jag inte det råder några direkt delade meningar, men jag vill ändå trycka på den saken. Jag kan hänvisa till vår reservation med anledning av en HD-dom när jag säger att det går att komma in i detta land på helt falska premisser. Det har t.o.m. hänt att personer med uppehållstillstånd i ett annat land har gjort det. Låt mig fråga utskottets företrädare om regeringen har gjort något i anledning av vår utskottsbeställning efter denna HD-dom. Det handlar om att verkligen se över ansvarsbestämmelserna vad gäller flyktingar och asylsökande.

Fru talman! Maud Björnemalm gör sig stora bekymmer för nästa regering. Det är både vänligt och omtänksamt av henne. Jag noterar att socialdemokraterna påfallande ofta talar om nästa regering som någon annan än socialdemokratisk regering. En större huvudvärk för Maud Björnemalm är kanske ändå att man har de samarbetspartner som man har. Det finns kanske anledning att fundera över hur det kommer sig att det har utvecklats på det sättet. Socialdemokratin är ju inte direkt någon mittenkraft i flyktingpolitiken och än mindre en vänsterkraft, om nu det ordet fortfarande är ett honnörsord för socialdemokraterna. I frågan om visering citerade Maud Björnemalm ur folkpartiets motion och undrade varför flyktingar skulle uppsöka ambassaden om de nu var i starkt behov av skydd. Svaret är ganska enkelt. Det är därför att vi i vår lagstiftning bl.a. kräver att människor skall ha det vi kallar dokumentation, och i den ingår visum. Har de inte visum skall de inte kunna ta sig ombord på ett flygplan för att komma till Sverige, utan de skall innan dess bli bortsorterade. Det skulle naturligtvis inte vara något problem med viseringskrav även för flyktingar, om det var så att de utan handlingar ändå kunde komma fram till gränsen. Nu kan de inte göra det såvida de inte lurar och bedrar oss. Det enda sättet för en asylsökande att utan problem komma ända fram till gränsen med dokument är att han eller hon har köpt dem av en flyktingsmugglare. Då går det att komma till den svenska gränsen och ansöka om asyl. Om inte restriktionerna fanns skulle naturligtvis viseringen och övriga bestämmelser inte fungera som ett skydd för Sverige mot flyktingar. Det är alltså på beskrivet sätt som bestämmelserna har kommit att utformas. Låt mig citera ur en promemoria från statens invandrarverk om verkets praxis när det gäller inresevisering för de människor som kommer till Sverige för att delta i internationella konferenser här. Så här säger man: ''Verkets praxis är sedan lång tid att s.k. bona fideperson ska erhålla inresevisering för deltagande i internationella sammankomster i Beträffande vissa nationaliteter är viseringspraxis dock restriktiv. Erfarenheten visar att även konferensdeltagare av olika slag har använt sig av visering för att få möjlighet att resa in i Sverige och därefter ansöka om asyl. Det är med andra ord inte självklart att en konferensdeltagare alltid kan betraktas som bona fideperson.'' Detta är mycket talande. Man skall inte få använda viseringsinstrumentet för att komma in till Sverige och därefter ansöka om asyl. Jag konstaterar att socialdemokraterna mycket medvetet driver för den här viseringspolitiken.
Fru talman! Maud Björnemalm nämnde att vi inte har berört frågan om invandrarpolitiken. Jag har flera gånger i denna kammare sagt att Sverige i stort sett för en bra invandrarpolitik. Vi satsar oerhört stora resurser, både personella och penningmässiga, för att det skall gå bra för de flyktingar som får stanna här. Det behövs säkert förändringar också på det området, och saker och ting kan göras bättre. Det har jag också sagt flera gånger, men det tål att upprepas. En sak som inte berör vårt utskott har hänt. 300 milj.kr. för hemspråksundervisning har dragits in. Vi har yrkat att också det beloppet skall anvisas. I övrigt satsas mycket stora resurser på de invandrare som har fått uppehållstillstånd i landet. Visst har vi läst i genom betänkandena och motionerna. Vi har haft god tid på oss, eftersom denna fråga har behandlats under lång tid. När det gäller den internationella politiken syftar vi på att Sverige håller på att anpassa sig till en EG flyktingpolitik, och den anser vi inte vara generös. Den är ganska hård, och det byggs murar runt EG. Vi ställer upp på det och ser till att Sverige håller sig innanför muren. Vi yrkar på att man skall tillämpa den generösa flyktingpolitiken internationellt. I min reservation om flyktingar från öst har jag nämnt flyktingar från t.ex. Baltikum. Jag menar att det skall finnas en beredskap som även kan gälla andra folk, men jag tog Baltikum och öststatsflyktingar som exempel, eftersom det ser så hotande ut i republikerna där. Maria Leissner tog upp viseringar. Man kan visserligen inte gå till en ambassad och söka visum om man vill fly, men om man försöker komma hit så går det inte utan visum. Det blir en mycket ond cirkel. Att viseringsplikten inte har hindrat flyktingar från att komma hit kan vi aldrig bevisa. De som är här har uppenbarligen inte hindrats att komma hit. Vi vet dock genom kontakter med anhöriga och andra som känner förföljda att de har varit helt låsta. De har inte kunnat komma hit och söka asyl. När det gäller tvåårsregeln menar jag att en svensk kvinna som har blivit misshandlad naturligtvis befinner sig i en mycket svår situation, men hon har inte hotet från två håll. Hon hotas av mannen. Om hon kan komma från honom, kan hon få det bättre. Men om en kvinna som inte har bott i Sverige i två år har råkat in i ett sådant förhållande är situationen svårare. Stannar hon hos mannen blir hon misshandlad och förtryckt, och om hon lämnar mannen kommer hon ganska sannolikt att skickas tillbaka till det land hon flytt ifrån och till allt som väntar henne där.

Fru talman! Maud Björnemalm redovisade föroch nackdelar med avskaffandet av tvåårsregeln. Jag tycker att Ragnhild Pohanka på ett mycket effektivt sätt pekade på skillnader mellan den svenska kvinnans och den utländska kvinnans situation i sitt exempel. I fallet med den utländska kvinnan är det inte nog med att hon har blivit misshandlad, hon skall också utvisas. Jag delar uppfattningen att man kan se denna fråga från två håll och att det finns både för och nackdelar med en sådan här regel. Jag undrar dock hur många skenäktenskap tvåårsregeln i själva verket har förhindrat och hur stora är egentligen våra möjligheter att påvisa skenäktenskap med hjälp av tvåårsregeln. Efter kontakter jag har haft med polisen gör jag bedömningen att möjligheterna inte är särskilt stora. Man kan då fråga sig om nyttan med denna regel verkligen är så stor att den motiverar en egen existens med tanke på att den används av män i hotsituationer för att skrämma kvinnor till tystnad och få dem att acceptera en situation som de inte skulle ha gjort om de inte hade utvisningshotet hängande över sig. Maud Björnemalm säger att en väg vore att undervisa poliserna och ge dem bättre kunskaper och tala om att man inte behöver acceptera det. Även om man gör så är förmodligen rädslan större, vilket gör att man inte litar på den information man får. Jag är inte övertygad om att det är en framkomlig väg. Jag tror i stället att vi skulle behöva avskaffa tvåårsregeln. När det gäller att förhindra skenäktenskap tror jag inte att den har så stor betydelse. Vi behöver nog inte vara så rädda för att avskaffa regeln. Maud Björnemalm kommenterade också situationen för flyktingbarnen och barnen i vår mottagningsverksamhet. Jag tycker att det är positivt att man nu tar sig an de rapporter som har presenterats om flyktingbarnens situation och på allvar försöker se vad man kan göra såväl i invandrarverkets verksamhet som i kommun och landsting. Det har utan tvivel funnits brister. Dessa brister kan naturligtvis skyllas på att man har varit dåligt förberedd och inte har varit medveten om att vi skulle få ett så stort antal människor att ta hand om på kort tid. Det är dock oerhört viktigt att man rättar till dessa brister så att inte flera barn hamnar i samma situation. Däremot berörde Maud Björnemalm inte slopandet av förvar av barn i flyktingpolitiken. Det kunde nog vara bra att få en diskussion även om det problemet, som man också kan se från två håll. Vi menar att det vore bättre att pröva att slopa förvarsreglerna, och att det skulle vara till gagn för barnen i flyktingmottagningen.
replik: Fru talman! Det blev mycket på en gång. Jag får väl försöka ta kommentarerna i tur och ordning, även om jag tänker börja bakifrån och kommentera vad Rune Backlund sade om tvåårsregeln. Jag menade att ett avskaffande av tvåårsregeln inte utgör något skydd för de misshandlade kvinnorna. För att komma till rätta med misshandeln av de utländska kvinnorna måste man försöka hitta andra metoder. Jan-Olof Ragnarsson påstår att vi har gjort en inskränkning av asylrätten. Vi har inte gjort någon sådan inskränkning. Alla som kommer hit till Sverige och söker asyl har rätt att få sin sak prövad. Om de sedan får uppehållstillstånd eller inte är ju en annan sak. Maria Leissner, jag är inte ett dugg bekymrad över den socialdemokratiska politiken. Vad jag däremot är bekymrad över är hur den framtida flyktingpolitiken kan komma att se ut. I och för sig kan man inte beskylla Maria Leissner för att vara någon nyansernas mästare, men denna svartmålning och resning av murar och hinder i flyktingpolitiken gör att man blir lite förskräckt. Jaf vet inte hur många gånger vi har diskuterat dokumentlösheten och hur man skall få Maria Leissner att förstå vad det egentligen handlar om. Det är nämligen ett hinder för tillståndsgivande, att folk kommer hit utan papper. Man kan faktiskt inte flyga till Sverige, och man kan inte komma till Arlanda utan att man vid något tillfälle har haft en biljett eller ett pass. Om man vid ankomsten till Arlanda talar om för polisen att man har kastat sitt pass eller sin biljett i Frankfurt eller på Kastrup beroende på var man kommer ifrån, måste vi vidta åtgärder för att förhindra människor från att göra på det här viset. Människor har flytt medelst falska papper i alla tider, och det kommer de säkerligen också i fortsättningen att göra. Myndigheterna är medvetna om detta, men om de flyende människorna har en trovärdig historia att berätta tas det självfallet hänsyn till detta.
Fru talman! Jag skulle vilja säga litet mer om de här kvinnorna. Misshandel kan man inte komma åt enbart genom att upphäva 2-årsregeln, men möjligheten för kvinnorna att komma ifrån misshandel ökar, om de vet att de kan söka skydd någonstans i Sverige och att de med stor säkerhet får stanna i Sverige. Dessa kvinnor sitter fullständigt inspärrade mellan två omöjliga liv, utan kontakter i Sverige. Jag menar inte att svenska kvinnor inte har det vedervärdigt -- det har de. Och de har oerhört svårt att byta identitet, vilket de borde ha rätt till. När t.ex. brottslingar kommer ut från fängelse går det ofta ganska lätt för dem att få sin identitet bytt. Vart skall dessa kvinnor ta vägen? Om de söker hjälp hos någon, riskerar de att bli anmälda hos polisen och utskickade. Värre situation har jag svårt att föreställa mig. Vetskapen om att de får stanna här utgör ett skydd -- absolut! Jag vill också tala litet om dokumentlösheten. Jag läste tidigare upp ur docent Göran Melanders redovisning angående dokumentlösheten: man förutsätter att de som saknar dokument har rest ut legalt. Man kan lika gärna inta precis motsatt ståndpunkt, dvs. de som saknar dokument har åkt med hjälp av falska papper och har inte vågat behålla dem, då skulle de inte få stanna. Det kan förhålla sig på båda sätt, men om man inte har pass eller visum om man har någon form av identitetshandling kanske man ändå kan bli trodd. Det finns människor som åker hemifrån som de går och står. De blir faktiskt hjälpta hit av olika organisationer. Kalla dem för människosmugglare, men i så fall var Raoul Wallenberg också en människosmugglare. Han är en hjälte för oss i Det finns samvetslösa grupperingar som sysslar med sådant, det vet jag. Men det är många gånger den sista utvägen för dessa människor att rädda sina liv. Det måste vi ha respekt för.
Fru talman! Maud Björnemalm sade att ett avskaffande av tvåårsregeln inte hindrar misshandel. För att inte vålla missförstånd när det gäller vår syn på den regeln vill jag säga att det har vi inte heller påstått. Men ett avskaffande innebär ju att man tar bort möjligheten att använda regeln som ett hot, att kunna skrämma till tystnad. Det är ju på det sättet denna regel har använts av dessa män, dvs. att de har hotat kvinnan med att säga: Om du knystar någonting om vad du har varit med om, skall jag se till att du blir utvisad. Det är alltså möjligheten att använda denna regel för att skrämma kvinnorna till tystnad som är problemet. Vi tror därför att om man avskaffar denna regel finns denna möjlighet till hot om utvisning från mannens sida inte längre kvar. Vi tycker att det är värt att pröva att ta bort tvåårsregeln och därigenom ge dessa kvinnor en bättre chans att på ett tidigt stadium gå ut och tala om vad de har varit utsatta för. Då kanske vi kan undvika en del av de grova misshandelsfall som rapporteras.

Fru talman! Maud Björnemalm säger att vi inte förstår varandra när det gäller viseringspolitiken och diskussionen om dokumentlösheten. Det är kanske sant att vi inte förstår varandra. Men jag tror ändå att Maud Björnemalm mycket väl förstår vad det handlar om. Viseringarna används som ett instrument för att stoppa asylsökande. Det uttalas klart på olika ställen, bl.a. i den promemoria som jag citerade ur nyss. Där sägs det klart ut att man ställer hårdare krav på konferensdeltagare från vissa länder som kommer till Sverige, eftersom det har hänt att en del av dem har passat på att söka asyl när de var i Sverige. Då kan man ju inte ge viseringar i framtiden till människor från dessa länder. Det går ju inte, om de missbrukar viseringen så pass att de utnyttjar den till att söka asyl när de väl har kommit till Sverige. Detta är mycket naket, mycket belysande och inte det enda exemplet. Viseringstvånget släpps för människor från de östeuropeiska länderna, inte när deras ekonomier blir bättre utan när de inte längre har några politiska skäl att fly. Vi vet också att man i Sverige medvetet använder sig av viseringsinstrumentet när det gäller sanktioner mot flygbolagen för att se till att folk inte kan komma fram till vår gräns om de inte har visum och andra dokument i vederbörlig ordning. Som jag har sagt förrut tror jag att det skulle bli mindre problem med flyktingsmugglare och dokumentlöshet, om man lät rätten att söka asyl förverkligas på det sättet att folk fick lov att komma fram till gränsen. Maud Björnemalm sade att jag ägnade mig åt svartmålning. Jag är kanske negativ och kritisk, och det kan man om man vill kalla för svartmålning. Men folkpartiet liberalerna är inte ensamma om att vara kritiska. Ser man på världen utanför riksdagen, finner man att det märkliga har hänt att regeringen utsätts för konstant kritik från i princip alla frivilligorganisationer och kyrkor, eftersom man tycker att regeringen brister när det gäller humanitet i flyktingpolitiken. Det borde egentligen vara ett större bekymmer för Maud Björnemalm att regeringen konstant hamnar i motsatt ställning till frivilliga organisationerna. Jag vill också gärna instämma i vad Rune Backlund sade om tvåårsregeln och den stora risken för att män kan använda tvåårsregeln som ett instrument för att i värsta fall misshandla sina fruar. Jag tycker att det är hög tid att ompröva tvåårsregeln för att rädda dessa kvinnor som har en mycket besvärlig situation. Till sist vill jag fråga Maud Björnemalm hur hon tänker visa den särskilda hänsynen till flyktingbarnen, som hon talade om. Hur kommer det sig att man kan låsa in ungefär 300 flyktingbarn i halvåret? Det är ingen särskild hänsyn till flyktingbarnen.